Herr talman! Rätt skall vara rätt, vännen herr Werner i Malmö. Det finns ingen laglig skyldighet, det skall erkännas, men intentionerna i 1958 års lag innebär ändå — erkänn det, herr Werner — att biskop på ett eller annat sätt bör vara pliktig att viga kvinna till präst, om hon så begär. Finns inte någon sådan skyldighet, faller ju hela lagen, och så var väl ändå inte meningen.
Herr talman! Sådan skyldighet föreligger icke! Och jag tycker att det är bättre — som jag redan sagt — att komma med ett lagförslag än att göra sådana uttalanden som tydligtvis kan tolkas precis som man vill.
Herr talman! Jag vill bara påminna herr Werner om att i så fall måste vi få en lag som också ålägger biskop att viga manlig sökande till prästämbetet. Han är inte heller skyldig att viga någon sådan. Det blir alltså en omfattande utredning som herr Werner kommer att påyrka. Man har utgått ifrån att biskop prövar kandidats värdighet till ämbetet, oavsett om det är en manlig eller kvinnlig sökande — så pass enkelt är det. Herr Werner vill inte ta något ansvar för Paulus. Jag tror att Paulus fortfarande är lycklig över att han sagt: ”Här är icke jude eller grek, här är icke träl eller fri, här är icke man eller kvinna: alla ären I ett i Kristus Jesus.” Det betraktar jag som höjdpunkten i hans ord. Det övriga, där han varit bunden av sin tids seder och bruk, kan jag inte finna vara bindande för ett samfund, en kyrka och ett samhälle som strävar efter att förverkliga evangeliets innebörd om frihet, jämlikhet och broderskap.
Herr talman! Jag ber att få instämma i det sista av vad fru Åsbrink sade, men det hör inte riktigt till ämnet, fru rektor!
Sedan samtliga under punkten ”Utnämning till vissa kyrkliga tjänster” anmälda talare nu haft ordet övergår kammoren till att debattera ”Befrielse från religionsundervisning”.

Herr talman! I ett särskilt yttrande till granskningen av regeringens skolpolitik i vad avser befrielse från religionsundervisning har vi framfört några synpunkter, som vi menar är värda att beakta. Vägledande för skolpolitiken i detta avseende är dels 27 8 i skollagen, dels ett par internationella konventioner, som jag strax skall återkomma till. 27 8 i skollagen medger befrielse för elev som tillhör samfund som har fått Kungl. Maj:ts tillstånd att i skolans ställe bedriva religionsundervisning. Den internationella konventionen av 1952, artikel 2 i tilläggsprotokollet, anger att staten skall respektera föräldrarnas rätt att tillförsäkra sina barn en uppfostran och undervisning som står i överensstämmelse med föräldrarnas religiösa och filosofiska övertygelse. Till det protokollet är knuten en reservation från svensk sida, och den anger att befrielse från kristendomsundervisningen endast kan medgivas barn med annan trosbekännelse än svenska kyrkans. Grunden för det är som bekant att vi menar oss ha en objektiv religionsundervisning. Här föreligger uppenbarligen en divergens mellan 27 § i skollagen och konventionens reservation. Den andra internationella konventionen, UNESCO-konventionen, som ratificerades av Sverige 1967, talar om att tillförsäkra barnen en religiös och moralisk uppfostran i överensstämmelse med föräldrarnas egen övertygelse, och det finns ingen reservation knuten till den konventionen från svensk sida. I UNESCO-konventionen ligger alltså inte bara frågan om befrielse utan också framför allt en positiv uppmaning till medlemsstaterna att tillförsäkra barnen en religiös uppfostran i enlighet med föräldrarnas önskan. I enlighet med 278 skollagen har katolska kyrkan och mosaiska församlingar erhållit tillstånd att ombesörja religionsundervisning i skolans ställe. Inget annat samfund har fått sådant tillstånd, men vid sidan om 27 § har utvecklat sig en s.k. administrativ praxis, enligt vilken enskilda elever medgivits befrielse utan att de samfund de representerar fått Kungl. Maj:ts tillstånd att bedriva egen undervisning. Denna praxis har emellertid inte varit enhetlig, och man har inte kunnat finna någon gemensam nämnare. Det tycker jag inte är tillfredsställande. Låt oss ta ett aktuellt exempel. Evangelisk-lutherska kyrkan i Sverige, S:t Martins församling, ansökte att få ge sina barn egen undervisning men fick avslag och har numera vänt sig till Europarådets kommission för de mänskliga rättigheterna. Man förundrar sig över att denna fråga inte kunnat lösas på ett smidigare sätt, förslagsvis genom en tillämpning av s.k. administrativ praxis. I tveksamma fall synes det oss naturligt att de internationella konventionerna, som jag tidigare refererat till, fått sådan genomslagskraft att skollagens 27 § kunnat tillämpas. Departementschefen uttalade själv i samband med att skollagen förnyades år 1968, då vi fick en ny ämnesbenämning, att han trots den objektiva undervisning som man åsyftar räknade med att vissa grupper av elever liksom i dag kommer att resa krav på befrielse från undervisning. Det bör, säger departementschefen, vara möjligt att finna praktiska lösningar som tillgodoser dessa krav. Det är förvisso ingen praktisk lösning att ett samfund i Sverige, ett land där vi menar oss ha en alldeles särskild religionsfrihet, skall behöva söka sig till Europarådets kommission för de mänskliga rättigheterna för att få sin rätt. Det synes oss viktigt att regeringen i de här känsliga frågorna på ett konsekvent sätt tillämpar dispenspraxis och på ett generöst sätt går föräldragrupper och samfund till mötes i de fall där dessa grupper finner att skolan handskas vårdslöst med kristen tro och moral i undervisningen. De internationella konventionerna, som ju för övrigt har en mycket positiv avfattning, talar egentligen inte om ”befrielse från” utan ”möjlighet till” en undervisning som stämmer överens med föräldrarnas livsåskådning. Det är rimligt att skollagen i denna punkt får tolkas i enlighet med andan i dessa konventioner. Jag har, herr talman, inget yrkande.

Herr talman! I skollagens 1 kap. 18 talas om skolans trefaldiga uppgift: att meddela kunskaper, att öva färdigheter och i samarbete med hemmet främja elevernas utveckling till ansvarskännande samhällsmedlemmar. Den senare uppgiften innebär ju personlighetsfostran i vid bemärkelse. I lgr 69 framhålles att det är hemmen som bär huvudansvaret för barnets fostran och vård. Föräldrarna har alltså rätt att av skolan kräva en fostran som vidareutvecklar och stärker hemmets intentioner. I vårt pluralistiska samhälle, där många olika uppfattningar är representerade i hemmen, kan det naturligtvis uppstå kollisioner. Denna fråga har ganska ingående belysts i årets dechargebetänkande under rubriken Övriga frågor.

I vår skollags 27 § har saken berörts med följande ord: ”— — — att elev på föräldrarnas begäran skall befrias från deltagande i undervisning i religionskunskap, om eleven tillhör trossamfund som fått Konungens tillstånd att i skolans ställe ombesörja religionsundervisning”. Det är hittills endast katolska kyrkan och mosaiska församlingar som getts tillstånd till egen religionskunskapsundervisning. Det är tydligt att, som herr Werner i Malmö har påpekat, skollagens bestämmelse i denna sak är mer restriktiv än reservationen till konventionen.

Anhållan om befrielse och tillstånd att själv ombesörja religionsundervisning har bl.a. gjorts av evangelisk-lutherska kyrkan i Sverige, S:t Martins församling, men av regeringen 1970 lämnats utan bifall. Nämnda kyrka har fört frågan inför Europarådets kommission för de mänskliga rättigheterna, som har upptagit ärendet till saklig prövning men ännu inte meddelat beslut. Detta är förvisso en grannlaga och ömtålig fråga. Det gäller en avvägning mellan å ena sidan föräldrarnas rätt att bestämma över den religiösa och moraliska uppfostran som deras barn skall erhålla och å andra sidan den undervisning som skall lämnas enligt Igr 69, vilken undervisning skall vara objektiv, dvs. saklig och allsidig. Vad som särskilt komplicerar frågan för oss är den integrerade undervisning som införts i de olika orienteringsämnena och som gör det svårare att bryta ut själva religionskunskapen. Själv anser jag att denna kristendomskunskap skall vara så saklig och byggd på kristendomens urkund Bibeln, att alla elever kan ta del av densamma. Lärare, läroböcker och hjälpmedel måste strikt följa denna linje. Det är i allas intresse — framför allt de ungas — att så sker. Alla som från skolan går ut i livet skall medföra en fond av kunskap just på detta område. I individuella fall, då befrielse trots detta påyrkas, bör den administrativa praxis som utbildats följas. Jag förmodar att såväl skolöverstyrelse som departement är angelägna om att så sker. Då nu det speciella fallet förts inför Europarådets kommission för de mänskliga rättigheterna, har vi att invänta dess beslut och får kanske anledning att återkomma i ärendet. Jag har, herr talman, i anslutning till denna punkt och vårt särskilda yttrande velat framföra dessa synpunkter. Jag har i övrigt inget särskilt yrkande.

Herr talman! Jag kan i långa stycken hålla med herr Johansson i Trollhättan; jag har väl samma principiella uppfattning som han om att det är värdefullt med en objektiv undervisning i skolan. Jag skulle vilja ha den undervisningen kompletterad med konfessionell undervisning, men det är inte det saken gäller. Det förvånar mig att en konstitutionellt så kunnig man som herr Johansson i Trollhättan går in på en sådan diskussion som denna. Det är ju inte riktigt det saken gäller, utan det är nu fråga om att lag och förordning och den administrativa praxis som vi har skall tillämpas på ett klart och otvetydigt sätt. Det är heller inte någon reservation som föreligger, utan vi har velat knyta några reflexioner till utskottsbetänkandet. Går vi sedan till det enskilda fallet om S:t Martins församling, säger herr Johansson i Trollhättan att det talas om individuell befrielse från undervisning i religionskunskap men att församlingen har anhållit om att få sköta skolundervisningen i samfundets regi. Nåväl, men eftersom herr Edenman sade år 1968 att vi kan komma fram till praktiska lösningar när det ges sådan befrielse, vore det då märkligt om regeringen hade manövrerat med de möjligheter som finns och med administrativ praxis, som avser enskild befrielse? Vi har ju fått höra i utskottet att det gäller bara fyra elever. Det hade väl som sagt varit rätt enkelt att föreslå en sådan lösning; vi har ju den inställningen i alla andra sammanhang att ämbetsverk och myndigheter skall stå till tjänst och hjälpa till rätta i sådana här saker.
Herr talman! Herr Johansson i Trollhättan vet fuller väl att jag inte pläderar för alternativa skolor. Det kommer säkert också att framgå av protokollet. Detta är ingen anmärkning i och för sig. Det är inte någon reservation, det är bara reflexioner. Om det skulle bli så som jag sade i mitt tidigare anförande att regeringen följer administrativ praxis för de individuella fallen, bör denna sak kunna klaras upp.

Herr talman! Jag tycker nog att det är paragrafrytteri, herr Johansson i Trollhättan. Här gäller det fyra elever. Det hade väl legat nära till hands att man på departementshåll föreslagit en sådan lösning. När vi i Sverige håller religionsfriheten så högt, är det väl beklämmande, att ett samfund i Sverige skall behöva gå till Europarådets kommission för de mänskliga rättigheterna. Frågan kunde väl som det nämndes tidigare ha fått en praktisk lösning här hemma.

Svaret hade före sammanträdet i stencil utdelats till kammarens ledamöter och herr statsministern Palme lämnade nu en kort sammanfattning av innehållet. Fru talman! Herr Richardson har frågat mig om forskningsberedningen fyllt den uppgift den avsågs få vid dess inrättande, vilka förändringar av betydelse som har genomförts beträffande forskningsberedningens sammansättning, arbetsformer och uppgifter, samt om det från regeringens sida föreligger en medveten strävan att övergå från en övergripande till en s.k. sektoriell forskningspolitik. Herr Nordstrandh har frågat statsrådet Moberg om regeringen bedömer det vara av betydelse att det för samverkan och långsik tig planering finns ett organ med överblick över hela forskningsområdet och, om så bedöms vara fallet, om den nuvarande forskningsberedningen med sin sammansättning och sina arbetsformer kan anses fylla denna uppgift eller om den bör ersättas med ett centralt organ, som ansvarar för forskningen och initierar en forskningspolitisk debatt. Båda interpellationerna kommer att besvaras i detta sammanhang. Samhällets insatser på forskningsoch utvecklingsområdet har ökat mycket kraftigt under 1950 och 1960-talen. Under tiden 1960-1970 beräknas de statliga utgifterna ha ökat tre å fyra gånger snabbare än tillväxten i BNP. Denna satsning har hittills främst varit inriktad på teknik och naturvetenskap, av värde främst för produktionen, men även på medicinen av värde främst för den enskilda människan. För närvarande torde de årliga statliga utgifterna kunna beräknas till inemot 1,5 miljarder. Utvecklingen inom den samhälleliga forskningssektorn utmärks av en stegrad strävan att ta forskningsresurser i anspråk för att förverkliga en önskad samhällsutveckling. Det är människornas behov av tryggare arbeten, bättre arbetsmiljö och yttre miljö, säkrare trafik osv. som i ökad utsträckning får styra användningen av forskningsresurserna. Att koppla samman individens behov med näringslivets ställer krav på en utbyggd planering av all forskning som påverkar vårt samhälle. En väsentlig del av forskningen i vårt land bedrivs inom näringslivet och till detta anknutna forskningsinstitutioner. Den forskningspolitiska planeringen måste därför innefatta ett samarbete mellan samhällets organ och näringslivet. Så sker bl.a. genom styrelsen för teknisk utveckling, till vars uppgifter hör att främja industrins innovationsnivå och tekniska kvalitet, inom forskningsråd och inom andra samhälleliga organ för att driva och främja forskningsoch utvecklingsarbete där industrins verksamhet berörs. Här kan bl.a. miljöforskningen nämnas. Forskningsberedningen inrättades 1962 för att tjäna som forum för samråd om den långsiktiga forskningspolitiken. I beredningen, som utgör ett rådgivande organ åt regeringen, ingår forskare, företrädare för teknik och näringsliv och representanter för viktig samhällsverksamhet. När beredningen tillkallades 1962 uttalades att de organisatoriska formerna för de åsyftade samråden fick bli föremål för omprövning på grundval av den praktiska erfarenheten. Så har också skett. 1969 ombildades beredningen varvid antalet ledamöter minskades från 30 till 20. Samtidigt vidgades beredningens kontaktyta genom att även företrädare för arbetstagarna numera ingår i beredningen. Ett väsentligt inslag i beredningens arbete består i att uppmärksamma behovet av utredningar och ta upp diskussioner, som kan belysa läget och utvecklingstendenserna på olika forskningsområden och ge underlag för fortlöpande analyser av forskningsbehoven på skilda samhällsområden. Därigenom kan förändringar i forskningens karaktär avspeglas, vilket har betydelse för överväganden om behovet av nya organisatoriska former för forskningsverksamheten. Jag kan bl.a. nämna att miljövårdsforskningen tidigt togs upp till diskussion i beredningen. Vidare har samhällsforskningens läge och behov utretts. Exempel på mera allmänna forskningspolitiska frågor är beredningens diskussion om kriterier för forskningsprioriteringar och om forskning och kreativitet. För närvarande utreder en arbetsgrupp efter initiativ och förberedande diskussioner i forskningsberedningen frågor om framtidsforskningsstudier i Sverige och framtidsstudiernas roll för långsiktig planering på olika områden. Bland mera speciella ämnesområden som behandlats av forskningsberedningen kan nämnas organisk kemi, jordbruksforskning, modern biologi, materialforskning, vetenskaplig dokumentation och humanistisk forskning. Sveriges deltagande i internationellt och nordiskt forskningssamarbete har flera gånger behandlats. Det behov av samlad överblick och samråd rörande den långsiktiga forskningsutvecklingen som var bakgrunden till inrättandet av forskningsberedningen har ytterligare understrukits av de gångna tio årens ekonomiska och sociala utveckling. Genom forskningsberedningens arbete har enligt min mening behoven av samråd och samordning kunnat i väsentlig mån tillgodoses. Övervägandena i forskningsberedningen intar således en framskjuten plats i planeringen av samhällets åtgärder på forskningsområdet. I följd av sin karaktär av rådgivande organ består forskningsberedningens påverkan av forskningspolitiken i den sakkunniga genomlysning av problem och frågeställningar som framkommer i dess diskussioner. Den slutliga utformningen av samhällets forskningspolitik fastställs av statsmakterna, genom politiska beslut under politiskt ansvar. Samhällets grundläggande strävan att skapa samstämmighet mellan forskningsverksamhetens inriktning och samhällets behov, dvs. ytterst de många människornas behov, ger forskningspolitiken en klar målinriktning. Genomförandet av forskningspolitiken måste ske med hänsyn till de vitt skilda aktiviteter som ryms inom forskningsverksamheten och med deras närmare eller fjärmare anknytning till förutbestämda mål. Ett ofrånkomligt inslag i forskningsbilden är vidare att även sådan forskning behövs som inte kan eller skall styras. En grov indelning av verksamheten kan göras i grundforskning och tillämpad forskning och utvecklingsarbete. Den tillämpade forskningen och utvecklingsarbetet kan ses som en del av det samhällsområde dess tillämpningar avser. Samhällsområdets behov och målsättningar ger ett fast underlag för planering av omfattning och inriktning av forskningen. Forskningspolitiken får i dessa fall en sektoriell tillämpning. Det har krävt en förnyad och utbyggd forskningsorganisation, varigenom särskilda forskningsresurser anvisats för viktiga samhällsområden. Styrelsen för teknisk utveckling och utvecklingsbolaget utgör viktiga instrument i det näringspolitiska arbetet. På miljövårdsområdet har naturvårdsverket till sitt förfogande fått ökade resurser för att främja forskning på strategiska områden. Nyligen har institutet för social forskning inrättats för att skapa vidgat underlag för en utveckling av de arbetsmarknadspolitiska och socialpolitiska instrumenten. För bl a. forskning på arbetsmiljöområdet har en arbetarskyddsfond inrättats. Sedan länge finns en samordnad forskning på försvarsområdet liksom när det gäller atomenergi. På utbildningsområdet har under 1960-talet i snabb takt byggts upp betydande resurser inom skolöverstyrelsen och universitetskanslersämbetet för ett målinriktat forskningsoch utvecklingsarbete. Likartade strävanden har initierats på hälsooch socialvårdsområdet. Grundforskningens bas utgörs traditionellt av universitetens och högskolornas resurser. Denna är och bör vara autonom — självreglerande — utan statlig styrning. Den forskningspolitiska planeringen är främst inriktad på den huvudpart av forskningsresurser — man brukar räkna med 4/5 i industriländerna — som till stor del är tillämpad forskning och som ligger utanför universitetssektorn. Samhällets inflytande över universitetsforskningen är begränsat till statsmakternas beslut om inrättande och inriktning av forskartjänster. Hur de så tillskapade resurserna skall användas bestämmer därefter forskarna själva. Enligt min mening är detta en ändamålsenlig ordning. Samhället har behov av vitaliteten i en grundforskning som får utvecklas i enlighet med sina egna förutsättningar. Det är denna grundforskning som alstrar förutsättningarna för all målinriktad forskning. Den behövs också för att ge väsentliga bidrag till den debatt om värderingar och mål för samhällsutvecklingen som ständigt måste pågå i en demokrati. Från dessa utgångspunkter tillgodoser den av forskarna själva inriktade grundforskningen ett allmänt samhällsbehov. Under efterkrigstiden har i vårt land forskningsråden tillkommit för att rikta ökade resurser för grundforskning mot sådana områden där det är möjligt att klarare urskilja de samhälleliga behoven. Forskningsråden har visat sig vara värdefulla instrument i det på sociala behov inriktade samspelet mellan samhälle och grundforskning vid universitet och högskolor. Deras roll kan ändå behöva utvärderas och preciseras. Regeringen kommer inom kort att i enlighet med riksdagens önskan tillsätta en utredning om forskningsrådsorganisationen. Utredningen skall se över rädens verksamhet, beslutsformer och sammansättning. En viktig uppgift blir att överväga i vilka former företrädare för allmänna intressen bör medverka vid rådens avvägningar. Statsmakterna har att ange de forskningspolitiska ramarna för forskningsrådens verksamhet. Vid forskningsrådens bedömningar av ansökningar om ekonomiskt stöd är det vetenskapliga värdet av olika projekt ett väsentligt kriterium. Tillämpningen av principen att de vetenskapligt sett bästa projekten skall stödjas och sådana områden främjas, där vi har de bästa forskarna, är sannolikt en garanti för att rådens medel kommer till bästa användning. Även samhälleliga motiv måste komma med i totalbilden vid rådens bedömning av anslagsfördelningen. Regeringen har uttalat att det i dagens läge är mest angeläget att sådan forskning stimuleras som kan bidraga till att förbättra den enskildes livsvillkor i den tekniskt och socialt föränderliga samhällsmiljön. Det innebär att socialvetenskaperna och livsvetenskaperna — grundläggande biologisk och medicinsk forskning och dess tillämpningar i vidaste bemärkelse — kommer att inta en framträdande plats i de kommande årens forskningsprogram. Forskningspolitikens huvuduppgift är att — genom samråd och kontakt, genom beslut om resurser och organisation — åstadkomma att de samhälleliga satsningarna på forskningsområdet står i samklang med de mål! som i demokratisk ordning lagts fast för samhällsutvecklingen i stort. Att söka formulera en härifrån skild forskningspolitik — och att från den utgångspunkten genom ett särskilt administrativt organ planera forskningen — är liktydigt med att söka åstadkomma en icke önskvärd isolering av forskningsverksamheten från samhällets behov. Den syn på forskningen såsom en potentiell kraftkälla i utvecklingen av alla samhällsområden som legat till grund för utbyggnaden av samhällets forskningsresurser under 1950 och 1960-talen skulle genom en sådan avskild forskningspolitik sättas ur spel. Det skulle enligt min mening leda till en sämre hushållning med våra knappa forskningsresurser och därmed minskade möjligheter att förbättra människornas villkor i arbetsoch samhällsliv.

Fru talman! Jag ber för min del att få tacka statsministern för svaret på interpellationerna. Med tillfredsställelse antecknar jag att statsministerns svar gjorts långt och utförligt, något som frågans vikt också motiverar. Att vi sedan inte är ense i allt om även i mycket är en annan sak, och det hade väl närmast förvånat, för att icke säga konfunderat, herr Palme om jag bara instämde. Svarets tacknämliga utförlighet för med sig att även jag för den allsidiga belysningens skull måste ge en relativt fyllig redogörelse för den position jag och mitt parti intagit och intar, framför allt vad beträffar kravet på en översyn av forskningsberedningens uppgifter, arbetssätt och inflytande. Att forskningspolitiken är av betydelse för ett lands materiella och kulturella utveckling torde vara oomstritt. Beslut i centrala forskningspolitiska frågor påverkar på lång sikt samhället i dess helhet. Inställningen till forskningen och därmed till vetenskapens roll i samhället blir alltmer avgörande för ett lands utveckling. En satsning på intensifierad forskning och på ökat utnyttjande av forskningens resultat i samhällets tjänst, vilket även statsministern gör sig till talesman för i sitt svar, förutsätter att forskningen planeras i betydligt större omfattning än hittills. Försummelser på detta område kan leda till långt värre störningar i människans och naturens samspel med tekniken än vi hittills upplevt. Brister i planeringen kan också medföra att tekniken inte längre — för att nämna något — förmår befordra ekonomiskt framåtskridande, höjd levnadsstandard, ändamålsenliga kommunikationer och förbättrad information. Frågan är om vi i vårt land fått det rätta greppet om forskningsplaneringen och verkligen uppfyller, som statsministern säger i sitt svar, ”krav på en utbyggd planering av all forskning som påverkar vårt samhälle”. I en moderat partimotion till 1970 års riksdag behandlades ingående de beslut man har att fatta vid forskningsplaneringen, alltifrån frågan om hur stor del av bruttonationalprodukten som skall tas i anspråk för forskningsoch utvecklingsarbete till avvägningen mellan enskilda forskningsprojekt. Alla dessa beslut tillsammantagna ger en samlad bild av landets forskningspolitik. Många frågor inställer sig vid ett studium av den svenska forskningens och forskningsplaneringens organisation. Låt mig peka på några. 1. Är t.ex. beslutsfattandet i dag förlagt till lämpliga nivåer? Det måste slås fast, givetvis, att det är de politiskt valda organen som skall besluta på sådana punkter där den allmänna forskningspolitiska målsättningen är av avgörande betydelse. Däremot synes det olämpligt med en alltför stark styrning när det gäller omsättningen av de principiella besluten i praktiken, där t.ex. vetenskapliga ställningstaganden bör vara avgörande. Frågan är om den ganska oöverskådliga ordning, som i dag enligt många råder, är den lämpligaste. Förekommer en onödigt stark styrning på sådana områden där en delegering vore mera ändamålsenlig? Förekommer det omvänt att vissa beslut fattas på en alltför låg nivå i sådana frågor som bör avgöras genom centrala politiska beslut? Vilka förändringar i nuvarande ordning vore ägnade att skaffa ett bättre system? i 2. Finns förutsättningarna för den principiella forskningspolitiska debatt som måste läggas till grund för utformandet av den nationella forskningspolitiken? Erforderliga förutsättningar är t.ex. en tillfredsställande faktaredovisning angående den nuvarande situationen och utvecklingen inom forskningsoch utvecklingsverksamheten, vidare en systematisk prognosverksamhet som underlag för bedömningen av den kommande utvecklingen och slutligen en redovisning av alternativa lösningar av de forskningspolitiska problemen med en så gott sig göra 1" Riksdagens protokoll 1972. Nr 78-79 låter tillfredsställande analys av deras innebörd i olika avseenden. Många menar att det föreligger brister i det avseendet. 3. Har samhällets organ för planering av forskningspolitiken, för stöd till forskningsoch utvecklingsverksamheten och för samverkan mellan olika intressenter den lämpligaste utformningen? Man kan t.ex. betvivla ändamålsenligheten i forskningsberedningens målsättning, statusoch arbetsformer. De initiativ för en planering och samordning av forskningen som togs vid 1960-talets början i och med inrättandet av forskningsberedningen horde ha utgjort ett första steg mot en utbyggd organisation för forskningsplanering. Så har emellertid, efter vad jag kan förstå, inte skett. I stället har forskningsberedningen — jag delar alltså inte statsministerns höga uppskattning av densamma — alltmer kommit i skymundan. De avgörande besluten om forskningen har kommit att fattas inom regeringen utan att alla de som — med hänsyn till att inte bara staten har ansvar för samhällsutvecklingen — har ett legitimt intresse att delta i forskningsplaneringen fått reellt tillfälle till detta. 4, Utnyttjas de medel som satsas på forskning och utvecklingsarbete så effektivt som möjligt? Är organisationen av forskningsenheterna sådan att avsikten med satsningen kan fullföljas på bästa sätt? Man kan som exempel på brister i det här avseendet peka på forskarnas arbetsförhållanden och arbetsuppgifterna för innehavarna av högre forskningstjänster. Det är av vikt att se till att forskarna får tillfälle att så mycket som möjligt ägna sig åt just forskning. Dylika aspekter berör, efter vad jag kan förstå, herr Palme inte i sitt svar. Mindre tillfredsställande är också den utveckling som forskningsråden undergått. Den flexibilitet som ursprungligen kännetecknade forskningsråden synes till stor del ha gått förlorad. S. Utnyttjas forskningsresultaten på effektivast möjliga sätt? På den punkten har under senare år ett antal åtgärder vidtagits för att åstadkomma bättre förhållanden, och ännu fler förslag till åtgärder har framförts. Att man här skulle kunna komma längre än hittills får väl ändå anses ganska säkert. Det som jag nu beskrivit och delvis kommenterat i förhållande till interpellationssvaret ledde fram till partimotionen år 1970, i vilken föreslogs en total och förutsättningslös översyn av den svenska forskningens och forskningsplaneringens organisation. Kravet upprepades i en ny partimotion 1971 och resulterade då i att utbildningsutskottet förordade att i första hand forskningsrådens sammansättning och organisation i övrigt samt befogenheter och ställning i relation till myndigheter och andra instanser som har forskningsansvar utreds genom en parlamentariskt sammansatt utredning eller i annan ordning. Detta som blev 1971 års riksdags beslut, vilket i dagarna effektuerats av regeringen enligt tidningsmeddelande, måste emellertid ändå betraktas som en etapp. Övriga problemkomplex såsom forskningspolitikens mål, forskningens planering och organisation i sin helhet liksom prioriteringsspörsmålen måste, om även i en genomgripande utformning, övervägas och överses inom en snar framtid. Kan statsministern tänka sig en sådan fortsättning? Forskningsberedningens sammansättning och arbetssätt kan i så fall inte förbigås. Den nu dominerande forskningspolitiska synen i vårt land tycks betona anknytningen av forskningen till samhällets olika mål. Detta är i och för sig riktigt, men man blir kanske något betänksam när detta medför att forskningspolitiken, som statsministern underströk i sitt svar, får en alltför sektoriell tillämpning. Följden därav blir, kan åtminstone bli, att anslagstilldelningen löper risken att bedömas separat inom varje sektor. För samverkan och långsiktig planering behövs då mer än någonsin ett organ med överblick över hela forskningsområdet och — som jag måste se det — med en viss styrkraft. Frågan måste alltså ställas på sin spets på detta sätt: Är den nuvarande forskningsberedningen till fyllest med sina nuvarande uppgifter, sin nuvarande sammansättning och med sina nuvarande arbetsformer? Forskningsberedningen fyller i år tio år. Den tillkom för att bl.a., som det heter i statsrådsprotokollet och som statsministern delvis i sitt svar berörde, få till stånd en samordning av statens och näringslivets insatser på grundforskningens, den tillämpade forskningens och det industriella utvecklingsarbetets område. I den skulle ingå forskare och företrädare för näringslivet och annan viktig samhällsverksamhet för att på så sätt utgöra ett forum för samråd om den långsiktiga inriktningen av den svenska forskningspolitiken. En särskild arbetsgrupp, också den under statsministerns ledning, skulle upprättas för att inom statsrådsberedningen förberedande behandla frågor av betydelse för regeringen vid utformningen av forskningspolitiken. Så startade man verksamheten, och få torde — förutom statsministern — vilja framträda och säga att den blev särskilt framgångsrik och resultatavsättande. Kritik har framförts från många håll också här i riksdagen. Beredningens existens har varit okänd för de flesta. Efter sju år skedde i början av 1969 ett försök till uppryckning genom en som det heter ombildning av forskningsberedningen. Statsministern har kortfattat nämnt detta i sitt svar. Beredningen skulle även i fortsättningen ledas av statsministern, och ledamöterna, nerbantade till 20, skulle representera forskning, teknik och näringsliv. Den tidigare arbetsgruppen inom statsrådsberedningen skulle upphöra, och i dess ställe skulle komma en särskild sakkunnig med uppgift att biträda med handläggning av forskningsfrågor inom statsrådsberedningen. Man kan fråga sig om forskningsberedningens verksamhet, inflytande och förmåga till övergripande samlad överblick stärkts genom den s.k. ombildning som enligt min uppfattning inte var mycket till ombild ning. Statsministern menar att behovet av samråd och samordning kunnat i väsentlig mån tillgodoses genom forskningsberedningens arbete. Ett studium av protokollen från sammanträdena under 1970 och 1971, inalles åtta stycken, varav fem under 1970, ger knappast den bilden. Något protokoll från ett sammanträde i januari 1972 förelåg inte i början av mars då jag efterfrågade ett sådant. Verksamhetsberättelsen för forskningsberedningen under 1970 utgick först i september 1971, och verksamhetsberättelsen för 1971 beräknas föreligga med samma tidsutdräkt. Berättelsernas syfte är att ge olika myndigheter en allmän information om det arbete som bedrives inom beredningen. Färsk är informationen alltså inte när den går ut. En genomgång av sådana här mer eller mindre nakna handlingar säger givetvis inte, långt därifrån, allt om ett organs betydelse och genomslagskraft. Det är jag fullt medveten om. Men mycket tyder dock på att dess betydelse som beredningsorgan är alltför ringa. Under alla förhållanden intar forskningsberedningen inte, det kan man väl ändå säga, en central roll i den forskningspolitiska debatten i vidare bemärkelse och synes långt mindre initiera en sådan, något som ju är en inte föraktlig uppgift. Från forskarhåll har klart understrukits att forskningsberedningen fått en svagare ställning i Sverige än motsvarigheter utomlands. Jag kan inte bedöma det, men jag vill alltså ha sagt det på grundval av informationer som har nått mig. Forskningsberedningen har huvudsakligen, har man sagt, blivit ett diskussionsforum. Vad däremot den särskilde sakkunnige i statsrådsberedningen uträttar, förordar och eventuellt kan bestämma undandrar sig mitt och andra icke initierades bedömning, men han utgör ju ensam inte forskningsberedningen. Beredningens kontaktyta har, säger statsministern, vidgats ”genom att även företrädare för arbetstagarna” — jag förmodar två — ” numera ingår i beredningen”. Det är riktigt. Men vilka företrädare för andra allmänna samhällsintressen står att finna i ledamotslistan utöver ett antal ämbetsmän av typen generaldirektörer? I klartext: Vilka är företrädare för de vidare samhällsintressen som exempelvis politiker brukar företräda? Forskningspolitikens huvuduppgift är, säger statsministern i slutet av svaret, att ”åstadkomma att de samhälleliga satsningarna på forskningsområdet står i samklang med de mål som i demokratisk ordning lagts fast för samhällsutvecklingen i stort.

Hur kan en fråga, om inte forskningsberedningen bör ersättas med ett centralt organ av annan typ som bättre än det nuvarande kan ansvara för forskningen och initiera en forskningspolitisk debatt, tolkas på det sättet? Ingenjörsvetenskapsakademien har i sitt yttrande över utredningarna om samordnad teknisk forskning och försvarsforskning rekommenderat att den nuvarande forskningsberedningen ersätts med ett annat rådgivande och planerande organ för hela forskningssektorn, ett organ som skall ha möjlighet att behandla och avge yttranden i långsiktiga planeringsoch avvägningsfrågor. Det innebär dock inte, betonar akademiens verkställande direktör, att akademien önskar en stark central styrning av all forskning. Jag för min del föreställer mig inte i första hand något mer eller mindre självhärligt departement eller liknande utan en planering av något slag som mer gör skäl för namnet och arbetar intensivare. Det skulle vara lika långt från att, som statsministern säger, föra en avskild forskningspolitik som utbildningsdepartementet är, föreställer jag mig, från att föra en isolerad och avskild utbildningspolitik som minskar möjligheterna ”att förbättra människornas villkor i arbetsoch samhällsliv”, för att citera vad statsministern säger i svaret. Är ändå inte tiden inne, her statsminister, att göra en förutsättningslös översyn av forskningsberedningens uppgifter och arbetsformer?

Fru talman! Jag ber att få tacka herr statsministern för svaret på min interpellation. Det var visserligen en fyllig och intresseväckande redogörelse för principerna för regeringens forskningspolitik, men de konkreta frågor jag ställde beträffande den faktiska verkligheten, t.ex. förändringar i forskningsberedningens sammansättning, blev i stort sett obesvarade. Jag framförde vidare den uppfattningen, som inte bara är min egen, att forskningsberedningen på senare tid faktiskt förlorat i betydelse. Jag syftade bl.a. på att samordningen av de till olika samhällssektorer destinerade resurserna blivit mindre effektiv liksom att samordningen av statens och näringslivets insatser på forskningens område försvagats. Då jag inte fått något svar på dessa frågor får jag — för att provocera statsministern till en reaktion — lov att nu presentera de indicier som jag grundat mig på. Mot bakgrunden av statsministerns redogörelse för den starka inriktningen på en sektoriell forskningspolitik är det självfallet av särskilt intresse att få veta vilken samordnande funktion forskningsberedningen i praktiken har haft och för närvarande har. För att en effektiv samordning skall komma till stånd krävs rimligtvis att de olika sektorer som bedriver, beställer eller på annat sätt främjar tillämpad forskning är aktivt engagerade i forskningsberedningen.

Avsikten med forskningsberedningen var, framhöll herr Palme, att man ”skulle skapa direkt kontakt mellan forskningens företrädare och regeringen, framför allt med de regeringsledamöter som hade områden av speciell betydelse ur forskningssynpunkt. Meningen var att regeringsledamöterna därigenom skulle få en injektion i sitt arbete, kunskap om forskningens aktuella utveckling och stimulans till att reparera de brister som alltid måste finnas i ett dynamiskt samhälle.” Statsrådet Palme fäste stor vikt vid att forskningsberedningen skulle vara en stimulerande kraft inom kanslihuset och menade, att det skulle vara olyckligt om den bleve en från övrig kansliverksamhet avskild avdelning. Man skulle då riskera att av ett hjärta skapa en blindtarm, och det skulle ju inte främja forskningen. Inför denna deklaration frågar man sig naturligt nog hur det blivit med denna stimulerande kraft, om finansministern och hans kolleger fått den injektion de skulle behöva, om hjärtat förblivit ett hjärta och inte förvandlats till något så betydelselöst — om än inte alltid harmlöst — som en blindtarm. Jag har gått igenom årsredogörelser och dessutom de protokoll från forskningsberedningens sammanträden från år 1971 som varit tillgängliga och funnit att av de fem departement som enligt 1962 års direktiv borde medverka så var det endast ett enda departement som var representerat förra året, nämligen utbildningsdepartementet. Det finns inget som tyder på att de varit så mycket flitigare förr. Man undrar självfallet varför de övriga departementscheferna inte varit med. Har forskningsberedningen trots allt inte blivit det pulserande hjärta som man hoppades på? Eller har — mera prosaiskt uttryckt — kanske tanken på en samordnad och övergripande forskningspolitik i praktiken ersatts med en satsning på sektorsbunden forskning, knuten till fackdepartementen? Ett annat tecken på forskningsberedningens minskade betydelse utgör det förhållandet att antalet sammanträden minskat ganska markant. Under förra året var det enligt vad jag kunnat finna endast tre sammanträden. Detta är desto märkligare som ett av skälen till den minskning av antalet ledamöter som företogs 1969 var en önskan att kunna hålla fler sammanträden. Det kan också noteras att den redogörelse som tidigare infördes i riksdagsberättelsen inte längre finns med. Jag vet inte hur man skall tolka denna förändring. Är det kanske en önskan att hålla riksdagen helt utanför beredningens arbete, eller är det i stället ett tecken på att det inte finns något av intresse att redogöra för? En annan konkret fråga som jag berörde i min interpellation var forskningsberedningens sammansättning. Jag frågade om det skett någon förändring av betydelse efter beredningens tillkomst och fick inte något svar på den frågan. I de direktiv till beredningens arbete som lämnades 1962 påtalades forskningens och det industriella utvecklingsarbetets avgörande betydelse för vårt ekonomiska, sociala och kulturella framåtskridande. Det framhölls vara av särskild vikt att få till stånd ”en samordning av statens och näringslivets insatser på grundforskningens —- — — och det industriella utvecklingsarbetets områden”. Företrädare för näringsliv och annan viktig samhällsverksamhet borde därför ingå i beredningen. I den första uppsättningen ledamöter var också näringslivet väl företrätt. Där fanns inte mindre än sex representanter för viktiga industriföretag, bl.a. ASEA, Mo och Domsjö AB och SAAB. I den nya uppsättningen finns en enda representant för näringslivet, nämligen chefen för direktionsstaben på AB Atomenergi. Det innebär att det nu inte finns någon representant för det enskilda näringslivet i forskningsberedningen. Med tanke på det omfattande och avancerade forskningsarbete som bedrivs inom svensk industri är detta verkligen uppseendeväckande. Är regeringen inte längre lika angelägen att satsa på industriell utveckling? Eller är regeringen mera inriktad på att uteslutande satsa på det statliga näringslivet och vill därför inte ha någon samordning med det enskilda näringslivet i vad beträffar långsiktigt forskningsoch utvecklingsarbete? Det finns flera tecken som tyder på att uteslutandet av representanter för det enskilda näringslivet är ett uttryck för en ny inriktning från regeringens sida. I de nya direktiven från februari 1969 finns inte ett ord om samordning av statens och näringslivets insatser på forskningens område och inte heller något om betydelsen av industrins utveckling — två ting som var centrala i 1962 års direktiv. Frågan om näringslivsrepresentanterna är väsentlig, och jag ber att få upprepa den. Mot bakgrunden av dessa indicier — jag har ju i huvudsak inget annat ”bevismaterial” — skulle jag vilja formulera min bedömning på följande sätt och dessutom presentera några egna funderingar. Forskningsberedningens betydelse för och inflytande över den svenska forskningspolitiken har av många tecken att döma minskat avsevärt under senare år. I linje med grundtankarna bakom den sektoriella forskningspolitiken har ansvaret för forskningsplaneringen i stället förskjutits till i första hand fackdepartementen. Frågan är emellertid om detta är en riktig utveckling. Finns det inte längre behov av att göra avvägningar och bedömningar för forskningssektorn i dess helhet? För egen del vill jag hävda att det föreligger ett sådant behov. Det behövs ett organ som kan överblicka hela forskningsfältet och företräda en helhetssyn när det gäller anslagsfördelningen mellan olika områden. På många håll upplevs det också som en brist att det inte finns något organ som kan utforma och uttrycka en uppfattning om den långsiktiga inriktningen och avvägningen av landets forskning. En viss förskjutning mot en sektoriell forskningspolitik gör inte behovet av ett sådant organ mindre. All forskning kan inte på ett naturligt sätt hänföras till olika samhällssektorer. Det gäller framför allt grundforskningen eller — med ett annat namn — den spontana nyfikenhetsforskningen, som utgör grundvalen för all annan forskningsaktivitet. Men det gäller också viktiga samhällsproblem. Det förhåller sig ju så att många av dessa går så att säga på tvärs och inte följer någon departementsindelning. Frågan om hur stora anslag som skall satsas på forskning av detta slag rör inte bara de framtida forskningsmöjligheterna inom olika sektorer. Den rymmer också besvärliga avvägningsproblem både gentemot andra angelägna samhällsbehov och mellan olika forskningsområden. Avgörandet om anslagens storlek och fördelning är därför inte enbart en angelägenhet för ett enskilt departement. Det måste ske i ett sammanhang, där man kan överblicka forskningssituationen i dess helhet och bedöma konsekvenserna för olika sektorer. Ett annat skäl för ett övergripande forskningspolitiskt planeringsorgan är framväxten av stora, tvärvetenskapliga forskningsprojekt. Sådana projekt kräver stora ekonomiska satsningar och binder resurser i form av personal och apparatur för lång tid framåt. De måste därför vägas mot andra angelägna forskningsuppgifter. Och detta kan bara ske i ett organ som har till uppgift att föreslå avvägningar för hela forskningssektorn. Två instanser som aktivt deltagit i den forskningspolitiska debatten under senare år är TCO genom rapporten Forskning och utveckling samt Ingenjörsvetenskapsakademien . Båda har starkt påtalat behovet av en samordning av forskningspolitiken. TCO har för sin del föreslagit att ansvaret för forskningsplaneringen läggs på statsrådsberedningen, till vilken knyts ett organ av samma typ som den nuvarande forskningsberedningen. IVA har å sin sida förordat att forskningsberedningen ersätts med ett rådgivande och planerande organ för hela forsknings sektorn med möjlighet att behandla och avge yttrande i långsiktiga planeringsoch avvägningsfrågor. Ett sådant organ bör enligt IVA arbeta direkt under regeringen. Jag har velat dra fram de här förslagen för att visa att det finns tankar om hur samordningen av forskningspolitiken rent konkret kan åstadkommas. Men även andra vägar är tänkbara. Det finns i dag ingen anledning att binda sig för den ena eller andra lösningen. Folkpartiet har i motioner förordat att frågan om samordningsorganets ställning och uppgifter tas upp i samband med översynen av forskningsorganisationen, och jag anser det naturligt att frågan tas upp i samband med den aviserade utredningen om forskningsråden. Jag vill i detta sammanhang beröra en speciell fråga, nämligen riksdagens roll i beslutsprocessen och riksdagens möjligheter att göra sitt inflytande gällande. I dag är riksdagens reella möjligheter att påverka forskningspolitiken starkt begränsade. Det förslag som föreläggs riksdagen för beslut är ju resultatet av en lång avvägningsoch prioriteringsprocess. Möjligheterna att formulera en alternativ syn eller göra mer omfattande ompriorileringar är praktiskt taget obefintliga under de hektiska vårmänader då statsverkspropositionen mals genom riksdagskvarnen. En ännu fastare förankring av ett forskningspolitiskt samordningsorgan till t.ex. statsrådsberedningen skulle innebära en ytterligare begränsning. Utvecklingen borde snarare gå den motsatta vägen. Ett forskningspolitiskt planeringsorgan måste arbeta under stor öppenhet, så att dess beslut hela tiden kan ställas under debatt. Det får inte heller bli en dialog enbart mellan forskarna och politiker från regeringspartiet. Även andra i riksdagen företrädda grupper bör ges en möjlighet att delta i arbetet. Ett alternativ till en parlamentariskt förankrad grupp skulle vara ett samordningsorgan som presenterar alternativa avvägningar och utvecklingsalternativ, mellan vilka sedan riksdag och regering har att välja. Mot bakgrunden av dessa förhållanden måste det framstå som angeläget att den kommande utredningens arbete inte blir alltför begränsat. Jag vill utöver detta, fru talman, också något beröra den problematik som i hög grad präglat den forskningspolitiska debatten i vårt land under den allra senaste tiden, nämligen frågan om relationen mellan forskarna och politikerna. Det frågekomplexet inrymmer både frågan om styrningen av den med allmänna medel bedrivna forskningen och forskarnas sam hällsansvar. Problemet är självfallet alltför gigantiskt för att penetreras i detta sammanhang, men det känns med tanke på de senaste årens livliga debatt svårt att inte alls beröra frågan. Det måste självfallet vara så, att målen för samhällets utveckling — samhällsmålen — fastställs på politisk väg i enlighet med den demokratiska beslutsprocess som vi praktiserar i andra sammanhang. Detta innebär dock inte att diskussionen om dessa samhällsmål skall vara tabubelagd för forskarna. Det är tvärtom värdefullt att forskarna i egenskap av forskare analyserar dessa mål och klarlägger de förutsättningar som finns att förverkliga dem och de konsekvenser ett förverkligande kan ha i olika avseenden. När det gäller att fastställa forskningsmålen, som mäste skiljas från samhällsmålen i vidare bemärkelse, är det rimligt att forskarna tar en mera aktiv del. Detta gäller i all synnerhet forskning som inte är av direkt tillämpningskaraktär. Det förhåller sig ju så, att endast den som själv befinner sig på den främsta forskningsfronten har möjlighet att se de problem som skymtar vid horisonten eller allra helst kan antecipera de problem som ligger ännu längre bort i framtiden. Det föreligger ju alltid en betydande risk för att vi politiker ser alltför kortsiktigt, att vi alltför lätt låter oss ledas av tillfälliga opinioner och kanske också av smarta PR-aktioner. Samverkan och en ständig dialog mellan forskare och politiker är därför nödvändig när det gäller att fastställa forskningsmålen. Och det är självfallet på just denna nivå som ett organ som forskningsberedningen har sin uppgift att fylla. När vi kommer till nästa beslutsnivå, frågan om tilldelning av medel till specifika forskningsprojekt, måste forskarnas ord väga än tyngre, då de inomvetenskapliga kvalitetskriterierna måste tillmätas en avgörande betydelse. Dålig forskning är inte bara onödig utan faktiskt sämre än ingen forskning alls. Jag har med tillfredsställelse noterat att statsministern så klart slagit fast den principen. Det kan också i detta sammanhang vara av intresse att uppmärksamma den uppfattning om forskningsråden som förutvarande statsministern gav uttryck för i 1965 års riksdagsdebatt om forskningsråden. Herr Erlander deklarerade följande beträffande forskningsråden: ”De är ju till för att under friare former än de som hör under kanslersämbetet ge stöd åt forskningen, att möjliggöra nya initiativ, att satsa på ting som man kanske kan tänka sig inte kommer att lyckas men som kan innebära betydande framsteg. Jag tror att tillkomsten av forskningsråden och denna ökade rörelsefrihet var utomordentligt betydelsefull. Men det är klart att det innebär risk för en viss planlöshet. När man på detta sättet släpper forskningen fri, finns det naturligtvis en risk för att man kan råka ut för vad som för ”vänner av ordning” kan te sig litet stötande. Vi har därför sagt oss följande”, fortsatte herr Erlander: ”Forskningsrådens frihet vill vi inte inskränka på därför att vi tror att det är någonting konstruktivt och även någonting ganska säreget att statsmakterna nu anslår 70 miljoner kronor som forskarna får handha — utan kontroll, höli jag på att säga. Det får de visst inte. Men de får själva bestämma om utformningen av den forskning som de vill stödja. Låt oss slå vakt om den friheten! ” Och jag skulle själv vilja tillägga: Må de som utformar direktiven för den kommande utredningen om forskningsråden och de som får i uppgift att verkställa den utredningen komma ihåg dessa ord av den politiker som så aktivt har medverkat vid utformningen av den svenska forskningspolitiken under efterkrigstiden. Vad slutligen beträffar forskarens uppgift och ansvar som forskare och som samhällsmedlem torde man helt kort kunna säga följande. Forskarens egentliga uppgift består självfallet i att söka ny kunskap och att presentera väl grundade och relevanta fakta. Men det räcker inte med detta. Forskaren har ingen exklusiv rätt att ställa sig vid sidan av de moraliska och sociala realiteterna i samhället. Han bör därför på grundval av sin kunskap slå larm då de värden som bär upp vårt samhälle hotas. Forskaren bör med andra ord också fungera som väckarklocka. Det är emellertid utomordentligt svårt att göra en riktig avvägning mellan å ena sidan kraven på vetenskaplig tillförlitlighet och relevans och å andra sidan angelägenheten av att så snabbt som möjligt slå larm. Det är självfallet inte möjligt att fastställa någon generellt riktig avvägning i denna intressekonflikt. Man bör dock som politiker kunna säga, att det är ytterst angeläget att de falska larmen inte blir alltför många; det skulle ofelbart leda till att forskarna som varnare och väckare skulle förlora sin betydelse. Och det skulle vara verkligt ödesdigert för samhällsutvecklingen. Respekten för forskarnas ansvar och integritet får inte äventyras. Frågan om forskarnas integritet och lojalitet gentemot sina uppdragsgivare har också kommit i blickpunkten. Man har främst riktat strålkastarljuset på de statsanställda forskare, som vid sidan av sitt ordinarie arbete verkar som konsulter i det enskilda näringslivet. Frågan förtjänar förvisso uppmärksamhet, men den bör därför inte blåsas upp till orimliga proportioner. Jag vill i detta sammanhang instämma i den deklaration som statsrådet Moberg gjorde i ett anförande vid ett symposium anordnat av Riksbankens jubileumsfond i slutet av förra året. Han förklarade därvid att han fann den tanken ganska främmande, att ”vi skall ålägga den enskilde vetenskapsmannen någon speciell rapporteringsskyldighet”. Det finns emellertid anledning att också beakta andra frestelser och lockelser, t.ex. frestelsen att flirta med massmedia för att därigenom vinna den uppmärksamhet som det trägna arbetet i studerkammare och laboratorier så sällan ger. Och det är inte så alldeles säkert att Mammon är en farligare rival till sanningen än den nutidens sjuka, som i brist på bättre namn skulle kunna benämnas för kändishysteri. Det kan också förtjäna uppmärksammas att det ingalunda är så, att det endast är inom näringslivet som man har behov av ex ploateringsbara forskningsresultat. Det förhåller sig dess värre så att maktlystna politiker eller troheten mot ideologiska system inte så sällan kräver ”sanningar” som passar in i det politiska mönstret och inga andra. Fallet med den ryske ärftlighetsforskaren Lysenko framstår kanske som det mest flagranta exemplet på sådan vetenskaplig prostitution under senare tid. Jag har därmed kommit in på en annan aspekt på forskningens frihet, och den utgör inget problem i vårt land. I denna betydelse — frihet i betydelsen förutsättningslöst sanningssökande och fri publiceringsrätt när det gäller forskningsresultaten — finns ingen inskränkning. I den meningen måste forskningen vara fri, absolut fri. Om den saken lär det inte finnas några delade meningar inom vår kulturkrets.

Fru talman! Jag har här med intresse lyssnat på herrar Nordstrandh och Richardson. Vad herr Nordstrandh beträffar var det med återseendets glädje, efter de många debatter vi hade i annan miljö, nämligen i det gamla riksdagshuset, om undervisningsoch forskningsfrågor. Det var delvis också ett återseende vad herr Richardson angår, och det är ingen sidovördnad om jag nu inte hinner kommentera alla hans synpunkter på forskarens uppgifter och forskarens vandring på den smala vägen mellan Mammon och TV-skärmen. De är utomordentligt beaktansvärda. Men jag skall ta upp några problem. Först och främst några sakliga påpekanden. Det är inte så att det enskilda näringslivet är utestängt från forskningsberedningen. Det var bara det att dels hade vi byggt upp en rad nya samarbetsorgan av typen STU för en samordning av den tekniska forskningen, dels sade man sig att det i forskningsberedningen skulle sitta aktiva forskare från olika områden; man sökte forskningsområden och icke intresseanknytningar. Men man gjorde undantaget att man tog med en arbetstagarrepresentant, förbundsordförande Äke Nilsson, och en renodlad representant för näringslivet, bankdirektören Browaldh, som dock sedermera avgått och ersatts av en forskare. Herr Brohult som kom att representera tekniken var direktör för Ingenjörsvetenskapsakademien och därmed på många sätt nära knuten till forskningsverksamheten inom det enskilda näringslivet. Vidare har det aldrig varit avsikten att forskningsberedningen skall vara ett beslutande organ. Vi klarlade i ett tidigt skede att det inte är den enskilda budgetfrågan, miljonen till det ena eller andra projektet, avvägningen mellan departementen som forskningsberedningen skall ta ställning till.

Jag hade alldeles glömt bort mina anatomiska liknelser från 1965 som herr Richardson här drog fram i ljuset. Tanken är att beredningen även om den inte har några beslutsfunktioner skall kunna påverka dem som fattar besluten genom att initiera forskning på olika områden, som jag sade i interpellationssvaret. Bl. a. miljövårdsforskning, u-landsforskning och framtidsstudier har direkt initierats av forskningsberedningen och den vägen förts in i den administrativa världen, och det har varit mycket viktigt. Likaså har forskningsberedningen när det gäller alla våra besvärliga ställningstaganden i olika internationella forskningsproblem varit en referensbas av mycket stor betydelse. Innan jag kommer in på de långsiktiga perspektiven vill jag klara upp något som jag tror är ett missförstånd. Herrarna framställer den sektoriella forskningen som någonting farligt som kunde förhindra en effektiv forskningsplanering. Det är den inte. Jag är själv medskyldig till att ha dragit upp den problematiken. Har man under lång tid varit verksam inom statligt utredningsväsende har man inte kunnat undgå att upptäcka att om det finns en stor statlig utredning på något område så initierar den en rad olika forskningsprojekt. Det är många människor här i landet som blivit doktorer på att vara experter åt olika statliga utredningar. Men när utredningen är färdig och alltså inte mer behöver något forskningsunderlag har det funnits risk för att forskningsverksamheten på området plötsligt skulle dala. Jag kan konkretisera det med ett område där vi alla varit verksamma, nämligen utbildningsområdet. Så länge vi hade den stora skolberedningen, så länge vi hade gymnasieutredningen fanns det inom dess ram en rad mycket framstående forskningsprojekt. Men när dessa utredningar var slutförda och det var så att säga färdigutrett på utbildningssektorn för en tid framöver, dalade den pedagogiska forskningen snabbt. Detta är ett irrationellt system. Vi måste i stället föra in forskningen på de olika samhällsområdena för att följa upp utvecklingen och planera för framtida uppgifter så att forskningen blir en naturlig del av de olika sektorernas verksamhet. Därför börjar vi mycket systematiskt försöka bygga in ett anslag för pedagogiskt utvecklingsarbete och forskning inom ramen för skolöverstyrelsens och universitetskanslersämbetets verksamhet. Då skulle man inte behöva riskera att forskningen gick i toppar och dalar beroende på utredningar, utan den skulle bli en nödvändig och viktig del av de olika sektorernas verksamhet. Inom forskningsberedningen har diskussioner förts om detta, och alla har i stort sett ställt sig positiva till grundtanken. För att få en bild av hur det skulle gå till har beredningen tagit upp olika sektorer till behandling. Vi har haft förberedande diskussioner om försvarsforskningen, den sociala forskningen, den pedagogiska forskningen och planerandet av kriminalvårdsforskningen. Vi har fört omfattande diskussioner sedan forskningsberedningen initierade detta sektoriella tänkande på olika samhällsområden, som är riktigt och viktigt; vidare anordnas hearings och diskussioner med representanter för dessa olika samhällsområden.

Jag har närmast den uppfattningen att forskningsberedningens roll skulle vara att rikta blicken längre framåt mot de i verklig mening långsiktiga problemen. Därför tog vi inom forskningsberedningen på ett tidigt stadium upp framtidsstudierna. Club of Rome, som numera har vunnit stor internationell ryktbarhet, har besökt forskningsberedningen för en diskussion; vidare har vi tillsatt en arbetsgrupp om framtidsstudier, som inom en inte alltför avlägsen framtid kommer med sin analys. Vi hade nyligen en diskussion om Massachusettsstudierna beträffande Limits of growth — tillväxtens gränser — för att se vilka konsekvenser det kunde ha för Sveriges del. Vi har fått mycket intressanta diskussionsinlägg av professorerna Ehrensvärd, Lindbeck, Bolin och andra. Det har varit naturligt att ta upp denna mycket långsiktiga problematik inom ramen för forskningsberedningen. Vi räknar med att kunna lägga fram ett utförligt material på området till vägledning för den allmänna debatten och till vägledning för statsmakternas fortsatta handhavande av dessa frågor. Den andra saken som jag känner mycket varmt för är att inte åstadkomma någon superplanering av enskilda forskningsanslag utan att få fram någorlunda hållbara kriterier för avvägningar inom forskningspolitiken. På den processen blir det visserligen aldrig någon definitiv lösning. Men en av forskningsberedningens viktigaste uppgifter torde vara att föra debatten vidare om kriterier för avvägning mellan olika forskningsområden.

Det väsentliga är snarare att utröna vilken typ av problem som skall tas upp än att vidta organisatoriska förändringar. Forskningsberedningen har fyllt en viktig funktion. Vi satsar nu dels på framtidsstudierna, dels på forskningsstruktur och forskningsavvägningar och hyser en blygsam förhoppning om att den vägen kunna ge ett väsentligt bidrag till debatten om forskningens framtida inriktning.

Fru talman! Om jag först tar upp avdelningen sakliga påpekanden i statsministerns senaste anförande, kan jag i och för sig hålla med om att näringslivet inte på något sätt är totalt uteslutet från forskningsplaneringen. Men man kan fråga sig varför näringslivet har blivit så dåligt representerat i forskningsberedningen efter den s.k. ombildningen 1969. Jag tycker att det har medfört en svaghet i forskningsberedningens sammansättning. Beträffande arbetstagarrepresentanterna räknade jag tydligen fel, när jag hade fått för mig att två av beredningens ledamöter skulle kunna hänföras dit. Det gäller alltså bara förbundsordföranden Nilsson. Om honom är naturligtvis inget ont att säga, men jag måste framhålla att det blir en något ensidig representation från arbetstagarna. Det finns onekligen olika typer av arbetstagarorganisationer, om jag nu skall gå in på denna alltid lika besvärliga avvägningsfråga. Jag trodde att åtminstone två av beredningens ledamöter skulle kunna räknas till arbetstagarrepresentanterna.

Jag vet inte om herr Palme tycker särskilt illa om dem och därför inte vill öppna dörrarna för dessa samhällets representanter. Jag tror de skulle kunna bidra till att förankra forskningsberedningens långsiktiga bedömanden. Det var avdelningen sakliga påpekanden. Beträffande den sektoriella forskningen, som vi nu talar om, framhöll statsministern att interpellanterna tycktes finna den litet farlig — jag tror att orden föll så. Det vill jag inte på något sätt hålla med om. Jag anser det vara riktigt med en viss form av sektoriell forskning.

Jag skulle tro att det ändå ligger en risk där. Det sammanhänger kanske något med de punkter i mitt första anförande där jag berörde huruvida man bör se över om beslutsfattandet och planeringen alltid ligger på de lämpligaste nivåerna — där finns väl vissa problem. Jag skulle vilja ställa en fråga till herr Palme, om han nu kan svara, beträffande den utredning om forskningsråden som riksdagen har beställt och som regeringen tydligen inte har något emot. I svaret säger herr Palme att man nu är på slutvarvet och att utredningen kommer att tillsättas, och under de feriedagar vi har haft såg jag i en notis i Svenska Dagbladet för i går att herr Moberg har tillsatt en sådan utredning. Det vore intressant att veta hur det förhåller sig med den saken. Jag skulle vilja fråga om det är möjligt — om utredningen inte är tillsatt och direktiven inte är klara — att i utredningens uppgifter lägga in också någon form av översyn av forskningsbered ningen. Forskningsberedningens status och uppgifter m.m. måste ändå i viss mån sammanhänga med hur forskningsråden får arbeta och med den status de kommer att få i fortsättningen! — Om inte herr statsministern är alldeles ointresserad av att göra en Översyn vore detta en väg att förbättra den centrala forskningsberedningen — det är den jag talar om utan att därför vilja vara centralist. På så sätt skulle dess arbetsuppgifter vidgas, dess intensitet i arbetet ökas, och vad den har att anföra skulle också få en större genomslagskraft än det för närvarande har, såsom jag bedömer det. Det som kanske är viktigast är att det då skulle bli klart för människor som inte sitter i de inre forskningscirklarna att det finns en forskningsberedning, en forskningsberedning som lägger fram förslag och dylikt. Kunskapen om att vi har en forskningsberedning i detta land är utomordentligt ringa. Det finns många andra saker som exempelvis har med politik att göra som människor inte vet mycket om, men det är verkligen frapperande att forskningsberedningen inte ens arbetar i skymundan utan att den på något sätt är totalt obekant för människor, även för sådana som man kan anta skulle vilja veta något om den.

Fru talman! Jag vill först göra en allmän kommentar och sedan bemöta statsministern på två speciella punkter. Min allmänna kritik är att forskningsberedningen inte är effektiv nog, att det är en klyfta mellan ord och gärning — vare sig orden är fyllda med liknelser från anatomins område eller inte. Man kan finna tecken på detta redan från forskningsberedningens tillkomst, från den stora diskussionen 1965, och jag finner det också nu. Det är möjligt att det är en orimlig arbetsuppgift för en statsminister att effektivt leda en forskningsberedning och ha många sammanträden, och det måste vara alldeles extra svårt i en parlamentarisk situation då det finns andra särskilt besvärande och tidsödande arbetsuppgifter. Min huvudkritik av forskningsberedningen är alltså, att den helt enkelt inte fyller den uppgift som det sägs att den skall ha. Vad sedan beträffar frågan om kontakter med näringslivet tycker jag att statsministern svarar mycket undanglidande. Han säger att avsikten aldrig har varit att forskningsberedningen skulle vara beslutande. Nej, det har jag inte påstått heller, och det har inte med saken att göra. Men om man läser direktiven från 1962 och 1969 och om man tittar på sammansättningen av ledmöterna, framstår det som alldeles uppenbart att intresset för näringslivet nu måste vara betydligt mindre. I något protokoll — jag hittar det inte just nu — sägs också att under 1960-talet var frågan om den ekonomiska tillväxten det stora problemet. Sedan får man den uppfattningen att nu är det problemet i stort sett löst och att det är andra problem som kommer under 1970-talet. Den andra frågan gäller STU. Om jag inte minns fel tillkom den 1968, men den har andra uppgifter och medverkar inte i den långsiktiga planeringen. Jag kan också ge exempel på vad en relativt begränsad sektoriell forskningspolitik kan leda till. I förra årets statsverksproposition sades att STU framför allt skulle beakta sådant som kunde lösa handelsbalansproblemen. Detta sades alltså i januari och gällde anslagen som skall förbrukas under 1971/72. Det är emellertid så att alla forskningsprojekt måste planeras på lång sikt och tar lång tid att genomföra. Det innebär att den anvisning som regeringen gav i statsverkspropositionen 1971 egentligen är ointressant i dagens situation efter vad jag kan förstå. Den tredje frågan gäller den sektoriella forskningspolitiken. Statsministern menar att vi skulle ha missuppfattat den. Nej, jag accepterar denna forskningsmetodik. Jag tror att den är riktig och nödvändig. Vi tillämpar den med större eller mindre framgång bl.a. inom skolöverstyrelsen, UKÄ och naturvårdsverket. Det väsentliga är vilken avvägning man skall ha mellan den mer övergripande långsiktiga forskningen och den sektoriella. Jag menar att det finns en uppenbar risk att vi får en alltför markant utveckling emot en sektoriell forskning. Det leder till att det blir svårare att få ett samlat grepp över det hela. Jag antydde i mitt förra inlägg att det finns tvärvetenskapliga problem som inte kan lösas inom ett enda fackdepartement. Hela miljövårdsproblematiken involverar väldigt mycket: biologiska, tekniska, medicinska och ekonomiska vetenskaper och kan inte lösas inom ett enda departement. Vi har alkoholproblemen, som är av samma övergripande natur, liksom ungdomsbrottsligheten och liknande. På område efter område upptäcker man att problemen går tvärs genom samhället och att de inte behagar följa den departementsindelning som vi har. Det upplever jag som den stora risken. Om forskningsberedningen av personella och arbetsmässiga skäl hade möjligheter att fungera effektivt, är det möjligt att den skulle vara en hygglig lösning. Det finns ändock skäl till att ha en bredare förankring också inom detta organ. Om man nu upptäcker att den inte har möjligheter att fungera så effektivt som den borde, får man se över förhållandena. Jag vill därför rekommendera statsministern att låta den nya utredningen ta ett litet bredare grepp än att bara ägna sig åt forskningsråden.

Fru talman! Det herr Richardson sade om tvärvetenskapligheten är alldeles riktigt. Den får man tillgodose på väldigt många olika sätt, genom forskningsråd, projekt och sådant. Men det sektoriella innebär för mig framför allt följande. Här har vi enorma aktivitetsklumpar: hela det sociala området och hela undervisningsområdet för att ta två exempel. I denna verksamhet måste läggas in en hel del för forskning och utveckling. Så har vi alltid gjort när det gällt försvaret. Där har det varit nödvändigt för att utveckla nya skyddssystem och nya vapensystem. Men inom hela undervisningssektorn och den sociala sektorn har det inte funnits någon inbyggd forskningsverksamhet med uppföljning och kontroll, utan problemen har fått klaras genom offentliga utredningar, kanske forskningsrådsprojekt och vad som råkat komma fram. Den sektoriella forskningen, och framför allt detta att vi på olika samhällsområden bygger in forskningen som en väsentlig och integrerad del, tycker jag att herrarna med sitt intresse för forskning borde hälsa med tillfredsställelse. Sedan får vi klara upp tvärvetenskapliga och andra problem i alla fall. Representativiteten är ju ett kärt ämne. Jag nästan såg vittringen i näsborrarna på herr Nordstrandh när han som gammal fackföreningsman började räkna ut vilka som var med och inte. Det var visserligen inte jag som tillsatte forskningsberedningen, men jag kommer ihåg diskussionerna. Man sade, att i en forskningsberedning, som skulle bestå av 20 personer, kan man inte plocka in en representant för den ena organisationen och en för den andra, en från näringslivet osv., utan då tog man en arbetstagarrepresentant och en typisk näringslivsrepresentant. Sedan valde man forskningsområden och forskare, alldeles oavsett var de arbetade. Det restes då ingen kritik från det enskilda näringslivet att man inte var med utan man accepterade tillvägagångssättet. Sven Fagerberg var med som ”allmän tänkare”. Så var det upplagt, och det fanns skäl för det eftersom man hade byggt upp STU och industridepartementet och skapat alla dessa nya kontaktytor för det praktiska tillämpningsarbetet med industriforskningen. Detta är icke ett superplaneringsorgan. Man satte i gång med att göra det i ett västeuropeiskt land, byggde upp det bit för bit tills regeringen plötsligt upptäckte att man höll på att skaffa sig en överregering, och då monterade man ner alltsammans och stoppade ned det i byrålådan igen. Eftersom det icke skulle bli ett superplaneringsorgan, byggde vi inte upp det genom att ta representanter för olika intressen i det svenska samhället, utan vi valde att gå på den linjen att så långt möjligt få folk som arbetade inom forskningsområdet. Herr Nordstrandh frågar mig om jag tycker särskilt illa om oppositionspolitiker. Nej, herr Nordstrandh, min kärlek till oppositionspolitiker är oerhörd, åtminstone ibland. Men beträffande ett organ som finns i kanslihuset som direkt rådgivare åt regeringen har jag samma mening som den Tage Erlander mycket kraftfullt gav uttryck åt när frågan diskuterades år 1965. Om man inte skall sudda ut hela det sätt på vilket parlamentarismen fungerar, kan där inte sitta en representant för oppositionen. Däremot kan oppositionen vara med vid riksdagsbehandlingen, genom Sällskapet Riksdagsmän och forskare och annat sådant. Jag tror inte heller att forskningsrådsberedningen bör ta upp dessa frågor. Den har en sammansättning för att direkt ta upp problemen med forskningsråden, och det är mycket stora problem. Jag har ingenting alls emot att så småningom göra en översyn av forskningsberedningen, men jag vill se resultatet av det arbete som skall pågå under drygt tre år. Här har man två stora projekt att fullgöra, och sedan kan man resonera om hur man bör göra i framtiden, men man bör inte sänka ner frågan i forskningsrådsberedningen. Herr Richardson säger att arbetet inte varit så effektivt som man skulle önska. Det kan väl ligga någonting i det. Det är alltid så att med ett sådant enormt arbetsområde hinner man inte famna över allt man skulle vilja. Herr Richardson hade vänligheten säga att ett ovanligt parlamentariskt läge möjligen kunde hindra mig att lägga ned så mycket arbete som nödvändigt vore på forskningsberedningen. Jag vill inte säga att kammarens utseende i dag får sin prägel av detta ovanliga parlamentariska läge precis. Men herr Richardsons vänlighet övertygar mig om vikten av att jag — måhända — under nästa period får mera tid att ägna mig åt forskningsberedningens arbete. Jag behjärtar denna vänliga tanke hos herr Richardson.
Fru talman! Statsministern och jag kan tydligen inte komma till något samförstånd om politikernas deltagande i forskningsberedningen, så vi får väl lämna den kära diskussionspunkten. Jag skall inte förlänga debatten ytterligare, men jag skulle vilja upprepa min fråga, då jag vill ha klarhet: Har den där utredningen om forskningsråden tillsatts eller inte tillsatts? I gårdagens nummer av Svenska Dagbladet fanns följande meddelande, varifrån det kommer vet jag inte. Forskningsrådens arbete omprövas, lyder rubriken. Därunder står följande text att läsa: Forskningsrådens verksamhet, beslutsformer, sammansättning och gränsdragningen mellan forskningsråden skall utredas. Det gäller forskningsråden inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde. Min kommentar till detta är att den begränsningen kan göra en aningen frågande. Därefter fortsätter texten: Statsrådet Sven Moberg har tillkallat sakkunniga för uppgiften. Ordförande i utredningen blir förre universitetskanslern Nils Gustav Rosén. Om den här utredningen inte är tillsatt, skulle jag i elfte timmen vilja påminna om att riksdagsbeslutet i frågan löd på följande sätt: att en utredning borde göras parlamentariskt eller på annat sätt. Jag vill alltså understryka det där med ”parlamentariskt”.
Fru talman! Statsministern uppskattade min vänlighet när jag försökte förklara varför forskningsberedningen inte har lyckats så bra som den borde ha gjort, och han drog vissa slutsatser om vad som kunde tänkas hända i framtiden. Jag hoppas att han, om jag inte missuppfattade honom, skall få mycket gott om tillfällen att ägna sig åt egen forskning efter nästa val.
Fru talman! Om herr Richardsons teori är riktig, skall jag få mera tid att i det här jobbet ägna mig åt forskning med hänsyn till att det parlamentariska läget inte kommer att väcka samma bekymmer. Det var naturligtvis det jag avsåg. Till herr Nordstrandh vill jag bara säga att om jag minns rätt fanns ett önskemål från herrarnas sida att allting beträffande denna utredning icke skulle spikas förrän vi hade fått tillfälle att här i kammaren resonera om det. Det som är klart är att förre universitetskanslern Rosén skall bli ordförande i den här utredningen. Han är alltså själv villig att ställa sig till förfogande för uppgiften. Jag tror det är en utmärkt man. I övrigt är det inte fastlagt vilka som skulle vara med. Jag förmodar att statsrådet Moberg funderar över den frågan.

Fru talman! Herr Löfgren har frågat handelsministern om det är skäligt att patentoch registreringsverket vid försäljning av ej vidimerade kopior av patentskrifter tar ut expeditionsavgift med 3 kronor per sida, då framställningskostnaden enligt verkets egen beräkning i genomsnitt ej torde överstiga 50 öre per sida. Vidare har herr Löfgren undrat om det kan anses tillfredsställande att verkets svenska klienter årligen införskaffar minst 170 000 sidor kopior från utländska patentverk och privata kopister till väsentligt lägre priser än dem verket tillämpar. Slutligen har herr Löfgren frågat om handelsministern är beredd att bifalla av patentoch registreringsverket gjord framställning om medgivande för verket att tillhandahålla ej vidimerade kopior utan expeditionsavgift och om tillstånd att bedriva kopieringsarbetet som uppdragsverksamhet. Interpellationen har överlämnats till mig för besvarande. I anledning av patentoch registreringsverkets framställning ämnar jag föreslå sådan ändring i expeditionskungörelsen att den nuvarande trekronorsavgiften ej längre skall utgå för ovidimerad kopia som tillhandahålls av verket. I stället skall avgift utgå så att full kostnadstäckning erhålls för kopieringsarbetet, vilket kommer att bedrivas som uppdragsverksamhet enligt av Kungl. Maj:t meddelade bestämmelser.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
Det har av de mycket ingående redogörelser jag gjort i min interpellation framkommit att klienterna till patentverket, huvudsakligen patentombuden, har tyckt att det varit helt enkelt på tok att de påtvingats kopiekostnader, som de ansett vara oskäliga. De har därför löst frågan på annat sätt. De har skaffat sig det överväldigande antalet av de kopior, som de har behov av, på andra vägar och till väsentligt lägre priser. Det är därför tillfredsställande när nu finansministern har utlovat att det skall bli en ändring i detta avseende. Jag tror att man också på patentverket är mycket tillfredsställd över att man nu kan tillmötesgå sina klienter på ett skäligare och riktigare sätt. Patentverket kommer vidare förmodligen att få ökade inkomster genom den ändring som nu utlovats, trots att man kommer att ta ut väsentligt lägre avgifter för kopiorna än vad man hittills har gjort.

Detta har man då kunnat göra till en enhetlig avgift, i Danmark och i Norge 15 danska respektive norska kronor. Det har varit en fördel för patentsökarna att på detta sätt omedelbart få kopiorna med föreläggandet. Jag utgår från att man också i Sverige, när man nu får vidgade möjligheter att rationalisera utan att hindras av stämpelavgiften, skall kunna vidta åtgärder i denna riktning. Finansministern har inte svarat i detalj på den första och den andra av mina frågor, men det behöver han inte göra, eftersom svaret på den tredje frågan är tillräckligt för att jag skall vara tacksam för den ändring som nu kommer att ske. Det enda jag möjligen skulle kunna fråga är: Hur snart anser finansministern att en sådan ändring skall kunna genomföras?
Fru talman! Jag har ingen anledning att dra ut på tiden med det beslutet. Det kan komma inom den närmaste framtiden.

Som svar på herr Wijkmans första fråga vill jag framhålla att det enligt min mening inte finns någon grund för att ompröva ett beslut som fattats av en praktiskt taget enhällig riksdag så sent som för ett år sedan. Beträffande herr Wijkmans andra fråga anser jag att det ännu inte är möjligt att beräkna de slutliga kostnaderna för den första omlokaliseringsetappen. Som bekant beräknas huvuddelen av omlokaliseringen ske först åren 1974 76. Vad sedan gäller vilka slutsatser jag drar av påståendet att ett antal anställda är negativa till omlokaliseringen vill jag till en början ifrågasätta att 60 procent av berörd personal skulle vara direkt negativa till utflyttningen. Det är naturligt att många anställda är negativa. Jag vill dock erinra om att det var känt då riksdagsbeslutet togs att sådana åsikter beträffande omlokaliseringen fanns. De lokaliseringspolitiska skälen gavs emellertid en utslagsgivande betydelse. Det kan erinras om att förhandlingar beträffande omlokaliseringsförmåner pågår och vidare att ett antal anställda kommer att genom omplacering bli kvar i Stockholm i enlighet med vad som sagts i anslutning till beslutet om omlokalisering.

Men i dag vet vi från de beräkningar som gjorts inom SJ, televerket och Vattenfall att åtminstone för dessa förvaltningar en utflyttning skulle bli mycket dyrbar. För dessa tre verk skulle en utflyttning gå lös på flera miljarder kronor. De flesta som konfronteras med så stora kostnader frågar sig naturligtvis ängsligt hur kostnadsproblemen och kostnadsbilden ser ut för de verk som redan omfattas av utflyttningsbeslut. Finansministern har inte med en siffra berört denna problematik, trots att det var detta som min interpellation främst handlade om. Det är naturligtvis omöjligt för mig att göra några totalkalkyler över etapp 1 och vad den kommer att kosta, men låt mig i alla fall, fru talman, ta fram några exempel från verk där vissa skattningar föreligger. Verket skall enligt fjolårets beslut flyttas till Norrköping. Man vill själv helst av allt till Arlanda. Detta beror främst på behovet av kontakt med flyget, både nationellt och internationellt. Inte minst viktigt sägs detta vara när det gäller flygsäkerhetsarbetet. Verket har självt konstaterat att kraftigt ökade kostnader kommer att följa med flyttningen till Norrköping. För att kompensera detta kommer man att tvingas höja landningsavgifter etc., vilket i första hand kommer att drabba inrikesflyget. De som får betala blir alltså i många fall resenärerna från de regioner som skulle stödjas med förslaget om utflyttning! Även sjöfartsverket spår kraftigt ökade kostnader vid en utflyttning som antingen får tas ut i ökade avgifter eller via stadsbudgeten. Verket är redan i dag starkt decentraliserat, och den personal som är kvar i Stockholm utgörs i stor utsträckning av specialister. Då många av dessa — enligt undersökningar inom verket — inte kommer att flytta med till Norrköping blir det stora rekryteringskostnader för verket att skaffa ny personal. 3. Personalpensionsverket, en myndighet som jag tog upp i min interpellation. Verket handlägger besvärliga ärenden och anför självt att det tar flera år innan ny personal hunnit bli inskolad för arbetet. Redan i dag är avgången så stor att telefonväxeln tvingats stänga vissa tider på dygnet. Det finns helt enkelt inte folk som kan ta emot alla förfrågningar. Vid en enkät för några månader sedan var bara drygt 30 personer av 207 tillfrågade villiga att flytta med. Hur tror finansministern att verkets arbete kommer att påverkas under de närmaste åren med en så stark personalavgång? Och hur mycket dyrare tror herr Sträng att det kommer att bli att bedriva verksamheten med denna nya personal? Kartverket tillhörde de myndigheter som allra kraftigast protesterade mot beslutet förra våren. När man analyserar dess motiv förstår man protesterna. Kartverket har en mycket speciell verksamhet med dyrbar utrustning och speciellt inredda lokaler. Personalen är också specialutbildad. Verket räknar med hög avgång och dessutom med stora omställningssvårigheter vid själva flyttningen. Detta kommer enligt verkets egna beräkningar att resultera i ett produktionsbortfall på ca 150 miljoner kronor under en tioårsperiod, och dessutom tillkommer vissa direkta kostnader vid själva flyttningen. Sålunda beräknas staten förlora 1,5 miljoner kronor i specialinredda lokaler som verket i dag utnyttjar — därutöver beräknas motsvarande extra kostnad vid nybygge i Gävle. Då har inga kostnader i övrigt tagits med för nya kontorslokaler. De direkta flyttkostnaderna beräknas till 3 miljoner kronor. Därutöver kalkyleras ca 2 miljoner kronor årligen för kostnader på grund av lägre utvecklingstakt, lokalkontor i Stockholm, förändrade förhållanden för instrumentservice etc. Sammantaget, fru talman, blir alltså räkningen dyr för kartverket. Nämnas skall att kartverkets omsättning per år är ca 40 miljoner kronor. Låt mig som sista exempel nämna provningsanstalten. Så mycket har skrivits i pressen om denna myndighets problem inför en flyttning att en närmare genomgång torde vara överflödig. Vi får ju också möjlighet senare i veckan att speciellt ta ställning till den utflyttningen. De beräkningar som man gjort inom provningsanstalten visar på en inkomstminskning av ca 5 miljoner kronor per år vid en flyttning till Borås. Var skall dessa pengar tas igen någonstans? Och hur skall man kunna garantera anstaltens personal trygghet i anställningen vid en sådan utveckling? Ja, fru talman, dessa exempel visar ganska väl de problem som inställer sig för de förvaltningar som skall flyttas ut. Jag har med avsikt valt relativt olikartade myndigheter i mina exempel för att redovisningen inte skall bli missvisande. Kostnadsbilden vid en flyttning är självfallet olika för varje myndighet, men jag tycker att man får klart fastlagt att samhället måste räkna med stora kostnader för den redan beslutade Vad slutar då den totala räkningen för statsverket för etapp 1 på? Ja, fru talman, den frågan är omöjlig att besvara. Om man söker sig till någon form av genomsnittskostnad för själva flyttningen inom respektive myndighet har jag kommit fram till att den för samtliga de verk som jag försökt analysera ligger över 15 000 kronor per anställd. Kartverket hamnar på ca 15 000, medan SJ som jämförelse i etapp 2 ligger nära sju gånger högre enligt SJ:s egna beräkningar. Detta för själva utflyttningen. Därtill skall läggas alla övriga kostnader i form av produktionsbortfall, lägre utvecklingstakt, dubblering av lokaler etc. För kartverket slutar dessa kostnader på ca 175 miljoner under en tioårsperiod. För SJ är dessa kostnader i miljardklassen. Slutsatsen av de sammanställningar rörande kostnaderna för statsverket i samband med etapp 1 som jag har försökt i korthet beröra — och utav de informationer vi hittills fått från verk som är aktuella för etapp 2 — borde bli att beslutet från i våras togs upp till förnyad behandling. De ekonomiska konsekvenserna torde vara så stora för åtskilliga utflyttningsobjekt — alls icke alla, men åtskilliga — att man verkligen måste ställa sig frågan om vårt samhälle har råd med omlokaliseringen. Därutöver borde självfallet de beräknade effekterna av en utflyttning ställas mot andra regionalpolitiska projekt. Frågan är om inte de hundratals miljoner det här är fråga om kunde användas på ett långt effektivare sätt. Fru talman! Jag måste ännu en gång uttrycka min förvåning över finansministerns något lättsinniga sätt att tackla de här frågorna, åtminstone i svaret till mig. Det är alldeles uppenbart att det går att göra ganska noggranna beräkningar av plusoch minusposter i samband med de verk som omfattas av etapp 1. Sådana beräkningar pågår ju för etapp 2, och det torde väl inte föreligga någon principiell skillnad mellan verken i de olika omgångarna. Man kan fråga sig vad det är som gör att finansministern är så litet benägen att analysera föregående års beslut. Prestigen skulle självklart komma i kläm om beräkningarna skulle visa att de positiva effekterna av beslutet alls inte väger upp alla negativa faktorer. Men herr statsrådet kan ju då alltid skjuta en del av skulden på övriga partier. Vi var ju ytterst få ledamöter som gick emot beslutet, även om det inom bl.a. mitt eget parti riktades hård kritik mot själva formerna för beslutet. Men, fru talman, prestige eller inte — det viktigaste måste väl ändå vara att ansvariga politiker reagerar om de märker att ett tidigare fattat beslut sannolikt leder till följdverkningar som knappast är försvarbara ur ekonomisk synvinkel. Resurserna är i dag starkt begränsade, och jag är säker på att väljarna, om de fick klart för sig vilka stora kostnader utflyttningen kommer att dra med sig, skulle acceptera, ja rent av förorda, en omprövning av vissa av de förra året beslutade utflyttningarna. Som finansminister har herr Sträng givetvis ett stort ansvar för att lämpliga åtgärder vidtages. Efter att ha tagit del av herr Strängs svar här i dag är jag tyvärr inte särskilt optimistisk.

Fru talman! Finansministern har tagit god tid på sig att svara på herr Wijkmans interpellation. Vi var väl många som trodde att det var av hänsyn till kammaren — att finansministern ville ge ett fylligare svar än vad som hade varit möjligt om han hade svarat tidigare. Den förhoppningen har inte infriats av vad vi hört hittills, men jag utgår från att finansministern känner sig oförhindrad att bli litet utförligare i en kommentar till svaret. För det första är det angeläget att få veta hur man bedömer kostnaderna för detta projekt — på den punkten tycker jag att herr Wijkmans fråga är högst motiverad. Det fanns ju, märkvärdigt nog, knappast några som helst ekonomiska beräkningar med i det förslag som regeringen presenterade för riksdagen förra året och som den också fick en mycket bastant riksdagsmajoritet med sig på, ett beslut som innebar utflyttning av ett 30-tal verk med ca 6 000 anställda. Finansministern säger att han inte kan veta någonting om kostnaderna, eftersom det dröjer några år innan utflyttningen skall verkställas. Kan det verkligen vara en rimlig arbetsmetod att först fatta beslut om en reform och sedan vänta och se vad den kostar? I dagens aktuella situation vill man gärna fråga sig hur finansministern tror att han skall kunna få något gehör för sina krav på att kommunerna skall spara, om hans eget departement föregår med den typen av exempel. Jag har också svårt att förstå varför det skulle vara så besvärligt att göra beräkningarna. Några exakta uppgifter kan vi naturligtvis inte få. Inför den andra etappen, där utredningsarbetet fortfarande pågår, har emellertid de som i departementet sysslar med dessa spörsmål själva ställt frågor till de verk som är berörda, hur de bedömer de kostnader som har direkt med utflyttningen att göra. Varför skulle motsvarande beräkningar då inte kunna göras för de verk för vilka utlokaliseringsbeslut redan har fattats? Att det dröjer ett tag innan beslutet skall verkställas är, såvitt jag förstår, bara en fördel, ty då finns det en möjlighet att tänka om. Givetvis får riksdagen inte vara så låst av sina tidigare beslut att den känner sig helt förhindrad att, åtminstone i enskilda fall, ompröva ställningstaganden när dessa, efter det uppgifter kommit fram som man inte känt till tidigare, visar sig vara helt oförsvarbara. Senare i denna vecka skall vi, som herr Wiikman nämnde, diskutera fallet statens provningsanstalt. Av de fakta som framkommit i det fallet och som av allt att döma inte var kända när riksdagen förra året fattade sitt beslut att verket skulle flytta till Borås framgår att en utflyttning i stort sett ter sig helt orimlig. Den kommer att leda till att underlaget för verksamheten i stort sett försvinner. Om utflyttningsbeslutet fullföljs är det högst sannolikt att finansministern något år därefter tvingas komma till riksdagen med en proposition där han begär några miljoner till subventioner för att driften skall kunna fortsättas. Sannolikt är också att vi strax därpå får en ny proposition, där han föreslår att verksamheten skall läggas ner. Om de här förutsägelserna slår in — och det finns dess värre mycket som talar för det — kan jag inte se att det här är någon särskilt bra hushållning. Och framför allt är det en väldigt dålig regionalpolitik. Vi har givetvis inga garantier för att vi inte kan hamna i precis samma läge beträffande andra verk, att det inte också för dem kommer att finnas lika starka skäl mot en utlokalisering som det alldeles uppenbart finns när det gäller statens provningsanstalt. Inga sådana garantier finns, eftersom inga andra skäl väglett utflyttningsbesluten än önskvärdheten av att skapa nya sysselsättningsmöjligheter i andra delar av landet. Det finns ju ingen som opponerar mot kravet på att vi skall försöka åstadkomma en bättre regional balans, mot att vi behöver mildra trycket på Storstockholmsområdet och att det skall ske genom positiva insatser i övriga delar av landet. Men för att veta om utlokaliseringen av statliga verk är rätt åtgärd för att åstadkomma de resultaten måste vi naturligtvis verk för verk få reda på vad den kostar och vad den betyder för verkens möjligheter att fungera i den nya situationen. Finner vi då att kostnaderna —- och jag tänker nu inte främst på de direkta utgifterna för själva flyttningen, även om de också bör tas med i beräkningen, utan framför allt på de permanenta merkostnaderna för fördyrad drift — är orimligt höga, då måste vi självfallet ställa oss frågan om inte de regionalpolitiska mål, som vi var ute för att nå och som vi alla är överens om, kunde nås bättre om pengarna används på annat sätt. Saknar vi — och det gjorde vi förra året — sådana här kostnadskalkyler, då finns inte den valmöjligheten. Dess värre finns det anledning att tro att det var avsaknaden av sådana kalkyler som gjorde förra årets beslut möjligt. De beräkningar som gjorts inför andra etappen visar att det kan förhålla sig så. Av de 35 verk som det handlar om finns det kostnadsberäkningar — i varje fall som jag har tagit del av — gjorda för tre. Det rör sig visserligen om de tre största, men kostnaden 2,7 miljarder över en femårsperiod för de tre av de 35 antyder ändå att det var ett mycket dyrbart beslut som regeringen föreslog riksdagen att ta förra året. Och att riksdagen inte då fick veta vad det kostade kan knappast vara någon ursäkt för att vi inte skall få ett besked nu. En annan, ofta försummad aspekt på utlokaliseringen är möjligheterna till framtida förändringar i verkens organisationsstruktur. Hur påverkas de möjligheterna av en utlokalisering? Vilka möjligheter har vi t.ex. att genomföra radikala decentraliseringsreformer inom en statsförvaltning, där de olika enheterna är spridda på en rad orter runt om i landet och där motivet för den placeringen är att ge dessa olika orter tillgång till den sorts arbetskraft som efterfrågas av statliga verk? Var regeringen står i den frågan är faktiskt ganska oklart. I utlokaliseringspropositionen förra året säger man dels att delegering av arbetsuppgifter i största allmänhet är bra, dels att metoden inte är så bra som regionalpolitiskt instrument eftersom den inte medger ”en sådan koncentrerad insats på ett begränsat antal tillväxtcentra” som vore önskvärd, dels också att den dock bör ”utnyttjas i syfte att avlasta storstockholmsområdet”. Jag tror att det här sista alternativet som propositionen antyder är det riktiga och det intressanta påpekandet. Genom att flytta ut uppgifter från de centrala verken i Stockholm till regionala och lokala organ kan vi på litet sikt åstadkomma en ganska kraftig minskning av antalet anställda i den centrala förvaltningen och därmed ge ett litet bidrag till ansträngningarna att dämpa befolkningstillväxten i Storstockholm. Att den decentraliseringen inte leder till vad propositionen kallar en ”koncentrerad insats på ett begränsat antal tillväxtcentra” kan jag i och för sig inte se som någon nackdel, så länge det handlar om uppgifter som det av andra skäl än de lokaliseringspolitiska är rationellt att överföra till t.ex. länshuvudstäder och kommuncentra, vilket det väl närmast blir fråga om. Dessutom vinner man andra fördelar med en decentraliseringsreform. Fler beslut kommer att fattas närmare de människor och verksamheter som berörs, vilket är ett närdemokratiskt intresse. Att flytta ut verk har ju däremot ingenting med decentralisering att göra, även om finansdepartementets utflyttningsdelegation av någon dunkel anledning kallade sitt första betänkande för ”Decentralisering av statlig verksamhet — ett led i regionalpolitiken”. En delegeringsreform innebär dessutom inte de svåra omställningsproblem för personalen som utflyttningen med nödvändighet för med sig, den försvårar inte på samma sätt — eller kanske inte alls — de nödvändiga kontakterna mellan de centrala statliga myndigheterna, och den drar inte med sig de av allt att döma oerhört stora kostnader som utflyttning av hela verk leder till. Alla tycks ju också vara ganska överens om att en delegering bör komma till stånd. Riksdagen har senast i vår uttalat sig för en långtgående decentralisering av statsförvaltningen. Men vi skulle ändå — eller kanske just därför — när frågan om en delegering av arbetsuppgifter är så aktuell, vilja veta hur man inom finansdepartementet bedömer möjligheterna att genomföra en sådan reform samtidigt som man planerar för fortsatt utflyttning av hela verk. Tag domänverket t.ex.! Där har man pekat på att man genom att låta regionala och lokala organ ta hand om arbetsuppgifter som i dag sköts i Stockholm men låta den centrala förvaltningen vara kvar här kan minska arbetsstyrkan i Stockholm med ca 50 procent. Regeringen föreslog ändå att verket skulle flyttas ut i sin helhet. Man ville inte se decentraliseringen som ett alternativ utan som ett komplement till utflyttningen, och den ståndpunkten har ju också riksdagsmajoriteten i vår intagit. Mot denna bakgrund skulle det vara ganska intressant att veta hur finansdepartementet ser t.ex. på domänverkets framtid. Är det meningen att domänverket med sina 400 anställda — jag tror det rör sig om den siffran — i en första omgång skall flytta ut till Falun-Borlängeområdet och att man därefter i en andra omgång skall genomföra en decentralisering som betyder att ca 200 tjänster dras in? För egen del har jag väldigt svårt att se att en sådan politik kan vara rimlig. Även om man skulle — och det är ju dess värre alltför många som gör det — strunta i alla hänsyn till personalen, och om man skulle strunta i verkets möjligheter att sköta sina uppgifter, så skulle en sådan här åtgärd strida mot syftet med utflyttningen, som ju först och främst var att bereda, i det här speciella fallet, Falun-Borlängeområdet ett visst antal arbetstillfällen i statlig centralförvaltning. Jag tog domänverket som exempel, men i varierande utsträckning gäller samma problemställning också för andra verk — både dem som nu har flyttat ut och dem som kommer att flyttas ut om den här verksamheten fortsätter — där en delegering av arbetsuppgifter är möjlig. Och problemet är inte heller begränsat till frågan om decentralisering eller inte utan handlar i lika hög grad om andra organisationsförändringar som syftar till rationaliseringar och där det resultat man eftersträvar är en begränsning av antalet tjänster inom den centrala statsförvaltningen. Ett uttalande på den här punkten måste också vara angeläget ur verkspersonalens synpunkt. För den som skall ta ställning till om han eller hon skall flytta med måste det givetvis vara av stort intresse att veta vad som kommer att hända med verket efter en utflyttning. Blir det omedelbart nya organisationsförändringar med risk för en ny utflyttning eller indragningar av tjänster, eller innebär utlokaliseringen att statsmakterna avstår från mer genomgripande decentraliseringsreformer? Men det är också intressant att veta, inte minst för personalen, hur finansministern ser på möjligheten att gå in för en radikal decentraliseringsreform som alternativ till utlokalisering av hela verk. Jag tänker då framför allt på de verk som är aktuella inför andra etappen. Finansministern säger att han betvivlar att mer än varannan anställd — 60 procent — säger nej till att flytta med sitt verk. Jag kan inte heller gå i god för den uppgiften, även om den bygger på den enda undersökning av flyttningsviljan som mig veterligt har gjorts. Men det är ju ändå åtskilliga som inte vill flytta — det kan vi vara ganska säkra på. För dem är det naturligtvis intressant att veta hur många tjänster i statlig förvaltning som blir kvar. Inför den nu aktuella första etappen är omplaceringar kanske möjliga att genomföra, men hur blir det efter den andra etappen, som väntas omfatta ytterligare ca 20 000 tjänster? Med ett decentraliseringsalternativ skulle sannolikt tillräckligt många tjänster bli kvar i Stockholm för att räcka till för dem som av olika skäl föredrar att bli kvar. En total utlokalisering av hela verk däremot innebär ofrånkomligen en omfattande tvångsförflyttning av dem som inte kan finna andra slags sysselsättningar i huvudstadsområdet. Inte heller de här problemen belystes inför riksdagens beslut förra året, och i det vi har hört hittills av finansministerns kommentar till herr Wijkmans interpellation har ingenting heller avslöjats. Jag skulle därför, fru talman, vilja sluta med att ställa två frågor till finansministern: 1. Av vilket skäl är det omöjligt att göra en uppskattning av de samhällsoch företagsekonomiska kostnaderna i samband med den första utflyttningsetappen — den typ av kostnader som man nu håller på att undersöka inför den andra etappen? 2. Hur ser finansministern på möjligheten att genomföra en omfattande delegering av arbetsuppgifter från de centrala verken ut till regionala och lokala organ efter det att verken har flyttats ut?
Fru talman! Naturligtvis är det inte nu rätta tidpunkten att ta upp ett slags andra lokaliseringsdebatt. Jag har av interpellanten blivit anklagad för att inte ha utvecklat en tillräcklig retorik i mitt svar på hans frågor. Men han har ställt tre frågor och han har fått tre klara svar på dem. Han har frågat om jag för min del har någon anledning att ompröva min uppfattning om fjolårets utlokalisering, och det har jag svarat nej på. Jag är alldeles övertygad om att jag har riksdagen bakom mig på den punkten. Han har frågat om jag kan beräkna de slutliga kostnaderna. Dessa kan man inte gärna beräkna, eftersom besluten konkret kommer att manifestera sig i kostnader om två eller tre år. I detta sammanhang tog herr Wijkman också upp en diskussion om kostnaderna för SJ och televerket och Vattenfall och rörde sig med miljardkostnader. Det är att vara litet för flåsig att ta upp den diskussionen nu. Vi har ju en utredning som sitter och arbetar med detta. Denna har ännu inte lämnat sitt förslag till regeringen. Jag vet inte vilka områden och vilka verk som blir aktuella i den andra etappen. Regeringens beredning måste ju ske sedan utredningen har lagt fram sitt förslag. Därefter kommer, föreställer jag mig, ett förslag till riksdagen, och då skall debatten föras. Herr Wijkman säger att man måste ändå ha någon uppfattning om kostnaderna för den genomförda etappen. Ja, det kan man ha en allmän uppfattning om. Det kostar å ena sidan en del pengar att bygga nya ämbetsverk, förslagsvis i Norrköping och i Gävle. Å andra sidan har statsverket för närvarande 10 000 rum på hyresbas här i storstaden, vilket naturligtvis kommer att balanseras av att man flyttar ut en del ämbetsmän och ämbetsverk till andra platser. Man kan välja mellan att bygga de där husen i Stockholm eller att bygga dem i landsorten — de blir förmodligen inte dyrare i landsorten. De personalkostnader som sedan blir aktuella beror naturligtvis på i vilken utsträckning personalen flyttar med eller inte, och därom kan man inte heller säga just någonting i förväg. Den tredje frågan var vilka slutsatser jag drar av att personalen var negativ till utflyttningen. Ja, det är väl inget nytt att personalen var negativ. När vi fattade det här beslutet vandrade ju personalen runt omkring riksdagshuset med banderoller, där man klart sade ifrån att man inte hade lust att flytta ut. I vilken omfattning man sedermera kommer att flytta ut eller inte får ju ge sig när det hela aktualiseras. Och jag tror att resultatet då det gäller att följa med kommer att bli mera positivt än vad man kunde tro just när vi fattade beslutet. Det finns ingen som helst anledning för mig att svara annat än kort och koncist på de frågor som har ställts, eftersom den här debatten inte hör hemma här i dag. Men herrarna är ju välkomna, när jag så småningom kommer med förslaget om den andra etappen. Då får ni väl använda er övertalningsförmåga för att övertyga majoriteten i era egna partier — jag tror det blir rätt besvärligt i första hand — och därefter försöka övertyga majoriteten i den här kammaren om att utlokaliseringen inte skall äga rum. Ni tjuvstartar i den här debatten, och jag har för min del ingen anledning att följa med i den tjuvstarten. Men jag står naturligtvis till förfogande, om jag då lever och har hälsan, när frågan blir aktuell litet längre fram.

Fru talman! Jag vet inte riktigt hur jag ska kommentera finansministerns senaste inlägg. Denna debatt hör inte hemma här i dag, sade herr Sträng. Men det är i dag — och sedan ett par tre månader — som vi har fått klart för oss, bl.a. via de ekonomiska beräkningar som gjorts vid SJ, Vattenfall och televerket, att det åtminstone i de verken rör sig om avsevärda kostnader för en eventuell utflyttning. Märk väl att jag inte har tagit upp kostnaderna för kontorslokalerna. Jag är väl medveten om att det råder brist på sådana lokaler här i Stockholm och att kostnåderna därför inte skall beräknas som en extra kostnad. Men det finns en mängd andra kostnader. SJ har bl.a. redovisat att det kostar 60 miljoner kronor att bygga ett nytt kontorshus. Vi kan ta bort de kostnaderna, men det står ändå kvar ytterligare 30 miljoner för ny teleoch datamateriel etc. I det material som jag har lagt fram finns det specificeringar gjorda för både kartverket och provningsanstalten från etapp 1. I övrigt finns det få konkreta, ekonomiska beräkningar redovisade. Och det är främst mot bakgrunden av de enorma summor som redovisas från SJ, televerket och Vattenfall som herr Ullsten och jag — och efter vad jag förstår många med oss — har funnit det vara av intresse att försöka få fram vad den redan beslutade utflyttningsomgången kommer att kosta. Mycket av vad herr statsrådet sade förra året i sina allmänna överväganden håller vi med om, 1. ex. värdet av att skapa regional balans, att göra lokaliseringspolitiska satsningar etc., men jag är mycket tveksam om huruvida satsningar av detta slag, till så oerhörda kostnader som det sannolikt är fråga om, är den bästa regionalpolitiken. Jag är över huvud taget mycket tveksam när det gäller principen att flytta ut hela verk. Jag tror att det ligger mycket mer i det resonemang som herr Ullsten för om delegering och decentralisering av vissa funktioner. Herr Sträng sade att vi är flåsiga när vi tar upp kostnaderna för etapp 2. Men statskontoret har ju redovisat de kostnaderna, och jag tycker inte att man har varit särskilt flåsig där. Man har på statskontoret klart konstaterat att detta är verkens egna beräkningar. Statskontoret har inte ställt sig bakom dem. Men en uppfattning får man ju om trenden. Man får en viss uppfattning om nivån och läget. Herr Ullsten preciserade kostnaderna till 2,7 miljarder under en femårsperiod för bara de nämnda tre myndigheterna. Låt oss säga att man har räknat 100 procent för högt. Då har vi i alla fall en dryg miljard som det gäller att plocka fram under en femårsperiod. När det gäller kartverket finns det också där motsvarande beräkningar gjorda över produktionsbortfallet som blir följden av att man måste skaffa ny personal, skola in nya lokaler osv. Jag tycker sålunda, fru talman, att debatten i allra högsta grad hör hemma här i dag. Och debatten är central, därför att staten har begränsade resurser. Och om vi får fram beräkningar som visar att det här är fråga om hundratals miljoner för den första etappen, så vågar jag garantera, herr statsråd, att ätskilliga ledamöter i denna kammare kommer att tänka om, i fall de får pröva frågan på nytt. Därmed är inte sagt att alla de verk och myndigheter som omfattas av etapp I inte skulle komma att flyttas ut. Atskilliga utflyttningar tror jag skulle åsamka statsverket små kostnader. Men för de verk som jag här har tagit upp, alltså luftfartsverket, kartverket, personalpensionsverket, provningsanstalten och sjöfartsverket, blir det fråga om högst betydande kostnader. Finansministern sade också att vi redan för ett år sedan visste att personalen var negativ till utflyttningen. Ja, men det har ju nu i vår vid förnyad undersökning visat sig att två tredjedelar av personalen alltjämt är negativa till utflyttning. Det har alltså gått ett år, och man har nu fått mera klart för sig vad avtalsverkets bud innehåller när det gäller förmåner i samband med utflyttningen, men fortfarande är två tredjedelar inte villiga att flytta ut. Dessutom vet vi att det inte är så lätt för många av de specialister som det här gäller att få ersättningsjobb i Stockholm — sjöfartsverkets och kartverkets personal för att här bara ta två exempel. Likaså vet vi att det är oerhört dyrt att rekrytera ny personal till statsförvaltningen. Beträffande etapp 1 vet vi vidare ingenting om de berörda kommunernas möjligheter att skaffa jobb åt makan eller maken. I vad gäller etapp 2 har kommunerna sagt att det kan bli svårt, och såvitt jag förstår finns det ingenting som säger att det inte blir svårt också för etapp 1. Det kommer att bli många tragedier i framtiden om vi inte hanterar dessa personalfrågor mycket varsamt. Jag tycker att de nya siffrorna över andelen negativ personal är intressanta. De borde intressera finansministern och också föranleda honom att göra en något mer utförlig kommentar. Berörda personalorganisationer har varit kritiska mot avtalsverkets hittillsvarande bud. Man kan naturligtvis invända att det är en förhandlingstaktisk sak, men jag vet att man inom både SACO och TCO känner ett väldigt tryck från sina medlemmar i dessa frågor. Fru talman! Jag ställde alltså en hel del frågor om kostnaderna. Jag har inte fått några svar. Herr Sträng säger att det här inte är platsen för en debatt. Jag kan bara upprepa frågorna och framföra som min mening att det är högst aktuella frågeställningar, som borde angå finansministern lika väl som de tydligen angår en väldig massa människor i massmedia; de har visat ett betydligt större intresse än finansministern för utflyttningens ekonomiska konsekvenser.
Fru talman! Om det hade varit någon annan än finansministern som gav det svar som interpellanten och jag fick — nämligen att vi tjuvstartade när vi krävde besked om kostnaderna — hade man kanske inte varit lika förvånad. Men det är nu alltså finansministern som tydligen menar att det är en rimlig princip att lägga fram förslag som man begär riksdagens stöd för men vägrar att presentera kostnadsberäkningar: att kräva sådana är att tjuvstarta i debatten. Överförd till andra reformer som vi har att ta ställning till ter sig den arbetsmetoden ganska märklig. Givetvis är den inte mindre märklig därför att det nu handlar om utlokalisering av statliga verk. När riksdagen i maj förra året fattade sitt beslut hade man, såsom både herr Wijkman och jag och många med oss tidigare har påpekat, mycket dimmiga begrepp om vad beslutet innebar; man visste en del om vad det skulle kosta att bygga upp kontor och liknande, men inte mycket mer. Man hade t.ex. inget begrepp om de samhällsekonomiska kostnaderna på litet sikt och inte heller om den företagsekonomiska belastningen. Man visste inte vad utlokaliseringen skulle innebära för verkens möjligheter att fungera, hur t.ex. affärsverksamhetens konkurrensmöjligheter skulle påverkas, hur mycket dyrare deras tjänster blir, etc. Man visste mycket litet om vad man gav sig in på — om det här var rätt sätt att använda pengarna inom regionalpolitikens område eller om man inte i stället kunde ha satsat på mera produktiva investeringar. Ingenting av detta kunde man ge besked om. Och dess värre var riksdagen så ivrig att besluta om utlokaliseringen att bara några få ställde dessa frågor. Situationen i dag är den att vi till skillnad från den gången börjat få en aning om kostnaderna. Vi har kunnat få det tack vare herr Strängs eget departement, som uppdragit åt de verk som är aktuella för nästa flyttning att göra sådana beräkningar. Resultaten av dessa är, tycker jag, sådana att man i högsta grad måste ifrågasätta om detta alls är någon vettig politik att fullfölja. Vad är då naturligare än att man, som herr Wijkman gjort här, ställer frågan till finansministern: Vad kostar den första etappen, som vi redan fattat beslut om? Jag kan inte förstå hur finansministern utan vidare kan säga att han inte kan svara på det förrän verken har flyttat ut. Varför kan inte precis samma frågor som ställts inför andra etappen ställas till de verk som omfattas av den första? Skulle resultatet av dessa undersökningar visa sig vara att utflyttningen blir orimligt dyr och att den får allvarliga konsekvenser för verkens möjligheter att arbeta, är det väl ändå motiverat att tänka om. Det är inte säkert att vi då kommer till slutsatsen att vi inte alls skall fullfölja utflyttningen; det kan i många fall ändå finnas motiv att göra en utflyttning. Men vi skulle få det mått av kunskapsunderlag som vi i alla andra sammanhang finner helt naturligt, men som finansministern i detta fall av någon egendomlig anledning finner helt omotiverat. Jag vill alltså upprepa min fråga: Varför är det inte möjligt att göra en kostnadsberäkning beträffande de verk, om vilka beslut redan har fattats? Och jag talar då alltså inte bara om de egentliga flyttningskostnaderna utan också om den företagsekonomiska belastning, som dessa verk kan drabbas av när de hamnar i en helt ny lokaliseringssituation. Min andra fråga gällde decentralisering som ett alternativ till utlokalisering. I finansministern proposition från förra året och i ett par utskottsbetänkanden som riksdagen tagit ställning till i vår har det sagts ifrån att man inte vill störa det pågående utlokaliseringsarbetet; man accepterar inte en decentralisering, dvs. delegering av arbetsuppgifter från centrala verk ut till regionala och lokala organ, som ett alternativ till utlokalisering, bara som ett komplement. Av detta måste jag dra slutsatsen, i varje fall tills vi har fått ett annat besked, att man har tänkt sig att verken först skall utlokaliseras, först därefter skall man diskutera en delegering av arbetsuppgifter ut på fältet. Jag tänker då på en decentralisering av mera genomgripande omfattning, inte de organisationsförändringar som görs av och till och utan att verken frågar riksdagen. Detta är — om jag har uppfattat det rätt — regeringens och riksdagsmajoritetens ståndpunkt. Min fråga blir då: Vad har finansministern för kommentar att göra till dem som menar att en sådan tågordning är omöjlig att genomföra? Så här ser jag saken. Om man flyttar ut ett verk — som exempel nämnde jag domänverket som flyttas från Stockholm till Borlänge-Falunområdet — sker detta i regionalpolitiskt syfte. I Borlänge-Falunområdet byggs då kontorslokaler och bostäder, och det skapas olika slag av samhällsservice för att förhållandena för verket skall bli så bra som möjligt. Den dag finansministern säger till domänverket att det skall satsa på en radikal delegering, som innebär att hälften av antalet tjänster blir överflödiga i den centrala förvaltningen, är det ganska sannolikt att kommunalmännen i Borlänge-Falunområdet, de anställda och många andra — inte minst deras supporters här i riksdagen — säger: Detta är orimligt. Ni har just genomfört en utlokaliseringsreform som har inneburit att vi har fått dessa tjänster, skall vi nu strax bli av med dem? Och personalen kommer att peka på de nya omställningsproblem som man skulle drabbas av. Även finansministern måste inse att detta är en orimlig politik. Därför tror jag inte att det blir någon decentraliseringsreform. Motståndet kommer att bli så kraftigt, och det kommer att vara så starkt motiverat att riksdagen kommer att acceptera invändningarna.

Detta är en kostnadspost som man bör lägga till alla de andra: Risken för att vi för framtiden fär en statsförvaltning som blir praktiskt taget oätkomlig för i varje fall mera genomgripande rationaliseringssträvanden. Jag kan, fru talman, inte sc att det vore något fel i att herr Sträng i dag — må vara att han inte kan ge något mera exakt besked om kostnader och annat — ändå kommenterade dessa påståenden, som jag anser innebära en allvarlig invändning mot den politik som statsmakterna tills vidare är beredda att fullfölja.
Fru talman! Jag har fortfarande litet svårt att frigöra mig från att debatten har karaktär av en skuggboxning. Om herrar Wijkman och Ullsten har blivit uppskrämda över siffrorna, som jag också har sett i tidningarna, om förlusterna för statsverket därest man flyttar SJ, televerket och vattenfallsverket, finns ju andra beräkningar och uttalanden som säger att dessa siffror är helt felaktiga. För min egen del har jag inte haft någon som helst anledning att sätta mig ned och räkna på detta, eftersom det ännu inte har tagits någon ställning till om SJ, Vattenfall och televerket skall flyttas ut, helt eller i begränsad omfattning. Det är ju vad man först får undersöka. Sedan kan man börja på att diskutera kostnaderna och skulle kostnaderna vara orimliga, är det ju klart att orimliga kostnader påverkar även det primära beslutet. Det är alldeles uppenbart. Men det är skuggboxning att, med utgångspunkt i siffror som har redovisats från de här verken och som har bestritts ifrån annat håll, försöka överföra de kostnaderna på de verk som riksdagen redan har fattat beslut om och dra slutsatser av detta. Verken är ju skilda till sin natur och sitt arbetssätt. Följaktligen är också kostnadsfrågorna, om man nu skall försöka bedöma dem ifrån verkens sida, helt skiljaktiga. Vidare kan jag till herr Wijkman säga att jag, när vi fattade det här beslutet i riksdagen för ett år sedan, hade den bestämda känslan att det var flera än två tredjedelar av de berörda personalkategorierna som var klart negativt inställda till utflyttningen. Den mycket manstarka uppslutningen i demonstrationståget runt det här huset och de mycket energiska framställningar som gjordes av personalorganisationerna gav mig nog anledning att tro att det var inte så särdeles många procent som var benägna att flytta. Sedan har det hänt en del under den här tiden. Man har varit ute och sett på de här utflyttningsplatserna och kommit underfund med att en hel del av dem kanske har vissa behag att offerera som Stockholm saknar, och intresset har följaktligen vaknat. Man har en känsla av mer positiv reaktion ifrån personalens sida i dag än vad vi hade för ett år sedan. Det är mitt svar på den punkten. Vidare tror jag det är herr Ullsten som har kommit tillbaka några gånger med att nämna domänverket. Jag är också preliminärt underrättad om att domänverket anser sig kunna banta sin centralorganisation med 200 anställda, ifrån 400 ner till hälften. Naturligtvis tar vi det såsom en skänk från ovan. Man kan möjligen bara säga, att det var litet synd att man inte i domänverkets ledning kom underfund med att den möjligheten fanns dessförinnan, innan beslutet om utflyttningen hade fattats. Men om det är så att man med hänsyn till utflyttningen nu lägger manken till och är beredd att göra en rationalisering, tas det emot med tacksamhet ifrån regeringens sida och jag föreställer mig även ifrån riksdagens sida. I vad mån det här sedan skall spela över i någon ökning på de decentraliserade förvaltningarna vet jag ingenting om. Jag har inte sett några siffror på det. Jag föreställer mig att inte heller herr Ullsten har sett några siffror på det. Det är möjligt att en sådan ökning i någon mån måste göras, men det kan ju också tänkas att man kan göra vissa rationaliseringar som direkt bantar ner organisationen, och naturligtvis accepterar vi det. I frågan om decentralisering som ett alternativ till utflyttning kan jag ju erinra om den debatt som fördes under fjolåret. Den innebar att i och med att man flyttar ut de verk som lämpligen kan flyttas ut tillför man den mottagande orten också en grupp av anställda som man i annat fall skulle sakna. Man kan ju säga att den mottagande orten naturligtvis är tacksam för all aktivitet som kommer dit. Men den är ju ännu mer tacksam, om den får en nyanserad personaluppsättning, alltså exempelvis från skrivmaskinsflickan upp till byråchefen eller generaldirektören. Det blir då en mera rejäl utflyttning, det blir så att säga en riktigare överensstämmelse med att på olika platser i landet försöka skapa en statlig administration som kan vara ett alternativ till den administration vi har här i Stockholm. Riksdagen var intresserad av detta för ett år sedan — riksdagen var inte så där särdeles intresserad av att man skickade ut folk i den undre regionen utan ansåg att den mottagande orten var värd att få alla anställda oavsett vilken dignitet och löneklass och aktivitet de representerade, och det låg säkerligen åtskilligt i de tankegångarna. Vidare var fjolårets beslut även ett beslut som innebar vissa decentraliseringar. Riksförsäkringsverket flyttades inte ut helt utan av detta lades vissa aktiviteter i landsorten. Båda frågorna är följaktligen praktisk politik, och när vi så småningom får förslagen ifrån utredningen, får behandla dem i regeringen och lägga dem på riksdagens bord, är det ju som jag har sagt tidigare den rätta tiden att lufta sina känslor, presentera sina uppfattningar, kritisera regeringens ståndpunkt, om man önskar det, och försöka övertyga kammaren om sin egen.
Fru talman! Herr Sträng upprepar att det här är en skuggboxning och en onödig debatt. Jag tror att varken herr Ullsten eller jag är uppskrämda av de senaste uppgifterna om utgifter inom SJ, Vattenfall och televerket, men vi har naturligtvis inte kunnat undgå att reagera och dra vissa slutsatser. Vad åtminstone jag har gjort är att jag har satt mig ned och gått igenom alla remissvar och alla olika PM som finns från den första utflyttningsomgången och försökt bilda mig en uppfattning, även via samtal med folk inom de verken, hur kostnadsbilden där ser ut, eftersom jag tycker att det var en fatal brist vid förra beslutet, våren 1971, att en sådan kostnadsberäkning, låt vara bara en skattning, icke fanns tillgänglig. Jag tycker fortfarande att det är en upprörande brist, och jag menar att, när vi nu har fått vissa antydningar om storleksordningen på kostnaderna — åtminstone för de här affärsdrivande verken — den naturliga konsekvensen borde vara, eftersom det är tre fyra år tills de här verken skall flyttas ut, att vi sätter oss ned och gör skattningar i fråga om de verk vilkas utflyttning redan är beslutad. Jag tror inte alls att vi därmed skulle ompröva beslutet för alla de verk och myndigheter som berördes i första omgången, men jag tror att det för vissa av verken kommer att visa sig att det ställer sig så dyrt att det är tveksamt, om de regionalpolitiska effekterna väger upp de stora ekonomiska kostnaderna. Jag menar att det då också vore rimligt att ställa de regionalpolitiska effekterna, detta att man får, för att använda finansministerns ord, en nyanserad utflyttning ur personalsynpunkt, mot andra insatser när det gäller regionalpolitiken, exempelvis generell stimulans av näringslivet eller av persontransporterna i stödområdet. Detta vill alltså icke finansministern göra. Han menar att det är en skuggboxning, en tjuvstart osv. Det här är, tycker jag, allvarliga ekonomiska frågor vi diskuterar, och ju fortare vi kan göra en sådan här beräkning desto mindre blir ju konsekvenserna, om vi skulle finna att det är angeläget att ompröva vissa verksutflyttningar. Vidare säger finansministern att på annat håll har man starkt kritiserat SJ, Vattenfall och televerket. Varken herr Ullsten eller jag har använt dessa siffror som några exakta mått på vad det kostar. Vi har sagt att de pekar upp mot ganska höga kostnader. De kostnader som jag har dragit fram från kartverket, som är betydligt mer preciserade och som jag har lagt fram här två gånger, har inte finansministern med ett ord berört, och inte heller uppgifterna från luftfartsverket att man kommer att tvingas till höjning av avgifterna som kommer att påverka inrikesflygets priser etc. Provningsanstalten är ju ett annat exempel, som vi får ta upp specifikt här om några dagar. Det är klart att verken är skilda till sitt arbetssätt och till sin natur, men kostnader blir det under alla förhållanden för vart och ett av verken, och det är det som jag strävar efter att få fram. Till sist, fru talman, detta om personalen. Finansministern säger att han har ett bestämt intryck av att den är mera positivt inställd i dag än vad den var för ett år sedan. Det vore ju också märkligt, om det inte hade blivit en något litet mera positiv attityd bland annat hos den yngre delen av personalen som har lättare att flytta, att bryta upp, efter det att det har gått ett år och man nu bör ha fått ganska klart för sig ungefär vad en flyttning skulle innebära, vilka förmåner som skulle vara förenade därmed etc. Men jag tycker det är allvarligt att man i verk efter verk kan peka på att över två tredjedelar av personalen icke vill flytta med. Det är allvarligt därför att det kommer att skapa enorma svårigheter under en lång övergångstid för dessa verk att fungera rationellt. Personalpensionsverket tycker jag är ett utmärkt exempel. Där har man relativt besvärliga pensionsärenden att handskas med, ärenden som kan gå 20, 30 år tillbaka i tiden. Författningar och bestämmelser har ändrats, och det krävs lång inskolningstid. Hur bedömer finansministern övergångsproblemen? Vad kommer de att kosta samhället? Och är det försvarbart att flytta ut just den typ av myndigheter där mycket kvalificerade specialistfunktioner kommer att drabbas av utflyttningen? Detta är centrala frågeställningar, och jag vidhåller att det nog är mycket få i vårt samhälle som tycker att det här är en skuggboxning eller en skuggdebatt. Det är en central fråga inför de närmaste budgetåren, med vilka medel vi skall uppnå regional balans och göra vettiga regionalpolitiska insatser. Jag anser det vara en avsevärd brist att vi inte har sådana kalkyler utan i stort grundar våra beslut på tyckande hit och dit.